Herr talman! Mot bakgrund av ett enskilt ärende har Maria Leissner frågat mig om jag avser att strama upp riktlinjerna för utvisningar av utländska medborgare med svenska barn. En självklar utgångspunkt vid tillämpningen av utlänningslagstiftningen är att familjesplittring skall undvikas. I de fall en utländsk medborgare ämnar bosätta sig i Sverige är dock huvudregeln den att utlänningen skall ha sitt uppehållstillstånd ordnat före inresan. Om utlänningen i anslutning till eller efter inresan har ingått äktenskap eller flyttat samman med en person som är bosatt här medför detta iprincip inget undantag från bestämmelsen. Undantag från huvudregeln görs dock om kvinnan i förhållandet är gravid eller om det finns gemensamma barn. En förutsättning är emellertid då att utlänningen inte redan är gift i hemlandet. Det kan också finnas andra orsaker till att han inte bör tillåtas stanna i Sverige, exempelvis om han begått ett grovt brott eller anses utgöra en säkerhetsrisk. En liknande bedömning görs även när invandrarverket eller regeringen senare prövar en ansökan av utlänningen att få resa in och bosätta sig här. Det som jag nu sagt utgör en fastlagd praxis som också har anmälts för riksdagen. Jag har inte för avsikt att verka för någon förändring av denna.

Herr talman! Jag vill tacka invandrarministern för svaret. För ett och ett halvt år sedan utvisades Mahmut Köylä till Turkiet trots att han hade barn och var gift med en svensk kvinna. Barnet var vid det tillfället sex månader gammalt. Han skulle enligt uppgift skicka en ansökan om inresetillstånd från Turkiet. Det gjorde han, och han har ännu ett och ett halvt år senare inte fått svar på denna visumansökan. Så här skriver Mahmut i ett brev: Jag gifte mig med Monica 1985. Sedan fick vi en flicka tillsammans. Hon heter Annika. Hon är 19 månader gammal, men det är jättesorgligt att jag inte har sett hennes första steg. Jag fick utvisning 1987. — Flickan är alltså ännu äldre nu. Invandrarverket misstänkte Mahmut för tvegifte, men nu var han inte gift i Turkiet. Inga bevis finns som styrker den misstanken. Och även om så hade varit fallet: Med vilken rätt kan invandrarverket beröva ett svenskt barn dess far? Med vilken rätt kan Monica Köylä berövas sin man? Och med vilken rätt kan invandrarverket spela Gud och låta lilla tvååriga Annika växa upp utan sin pappa? Vilket lagrum finns för att beröva svenska barn deras biologiska fäder? Jag ställer inte frågan enbart utifrån detta enskilda fall utan därför att det inte är enda gången jag har stött på samma problem. Jag har tidigare varit uppeien frågestund med invandrarministern om liknande problem. Bl.a. tog jag då upp ett fall med en indier, som utvisades trots att hans sambo var gravid och hade ett par månader kvar innan hon skulle föda. Han blev då utvisad och har sedan inte återfunnits. 107 Vad som pågår är inte mindre än rent trakasseri mot utländska män. Det är märkligt att man inte ändrar praxis. Det handlar inte bara om att man förstör vuxna människors liv, utan det handlar framför allt om att förstöra oskyldiga barns framtid. Man stör barnet under en mycket känslig period av livet. Även om nu Mahmut skulle få komma tillbaka, har han missat två år av sin dotters liv. Därför är det utomordentligt ledsamt att inte praxis kommer att ändras.
Herr talman! Jag kan bara beklaga att jag är förhindrad att diskutera detta enskilda ärende i kammaren liksom jag är förhindrad att diskutera andra enskilda ärenden. Om Maria Leissner har invändningar mot den praxis som jag har angett i frågesvaret, är jag beredd att diskutera dess grunder, men vad som har förevarit i det enskilda ärendet kan jag och får jag inte diskutera här. Jag ber om respekt för detta från Maria Leissner, från talmannen och från kammarledamöterna.
Herr talman! Jag respekterar självfallet att invandrarministern inte kan diskutera enskilda ärenden. Vad jag undrar över är hur man kan fortsätta att acceptera en praxis, som innebär att svenska barns utländska fäder blir utvisade. Hur kommer det sig att man anser att det finns ett lagrum som stöd för att beröva svenska barn deras biologiska fäder? Jag efterlyser en ändring av denna praxis.
Herr talman! Jag har i mitt frågesvar angett de tillfällen när undantag från regeln bör göras. En anledning är om utlänningen redan är gift i hemlandet. Det kan finnas andra orsaker, anförde jag, som gör att han inte bör tillåtas stanna i Sverige, exempelvis om han begått ett grovt brott eller anses utgöra en säkerhetsrisk. Jag är beredd att diskutera dessa förhållanden men inte det enskilda fallet.
Herr talman! Det betyder att invandrarministern finner det helt i sin ordning att en flicka på ett halvt år blir av med sin pappa därför att pappan misstänks för tvegifte i hemlandet — är det riktigt?
Herr talman! Kjell-Arne Welin har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att av humanitära skäl undvika vissa typer av utvisningsbeslut. Som exempel har han nämnt två ärenden som varit eller är föremål för Prot. 1988/89:46 beredning i departementet. 15 december 1988 En självklar utgångspunkt vid bedömningen av asylärenden är att hänsyn Om handläggningen av tas till såväl politiska som humanitära skäl. ä nd ä S ” = & Kl visst slag av utvisnings Jag har inte för avsikt att ändra på denna grundläggande princip.

Herr talman! Jag tackar invandrarministern även för detta svar. Jag vill även vid detta tillfälle ta upp det svar till Sigge Godin som invandrarministern lämnade den 20 oktober. Invandrarministern skrev då: ”Långa handläggningstider medför i vissa fall att starka humanitära skäl uppkommer. Dessa beaktas självfallet. Regeringen tar särskild hänsyn till barnens situation. Som en allmän regel gäller att om ett barn fått fast anknytning till landet genom att ha gått tre terminer i svensk grundskola utgör detta ensamt ett tillräckligt skäl för att hela familjen skall få stanna i Sverige.” I de fall jag har tagit upp i frågan finns det minderåriga barn. I de familjerna finns dessutom sjukdomar och annat elände, i det ena fallet på grund av den långa handläggningstiden och i det andra på grund av ett handikapp. Den 20 oktober uttalade invandrarministern att om familjen vistats tillräckligt länge i landet och barnen gått tre terminer i grundskolan får familjen stanna i Sverige. Barnen är i de här fallen förskolebarn, men de har varit på barnstuga i mer än tre terminer. De borde då rimligtvis uppfylla kriterierna för att få stanna av humanitära skäl. Om en princip gäller den 20 oktober bör den också gälla två månader senare. Jag förstår faktiskt inte att man kan handlägga de här ärendena på det vis som man gör. Här finns t.o.m. barn som är födda i landet och som har levt här hela sitt liv, dvs. i fyra år. Den familjen borde rimligtvis få stanna. Jag kan tala om för invandrarministern att den familjen nu har blivit beviljad politisk asyli Canada. Invandrarministern brukar ju hävda att vi har världens mest humanitära flyktingpolitik. Det är då litet förvånande att vi avvisar flyktingar som sedan får politisk asyl i andra länder.
Herr talman! Jag vill bara bekräfta att den princip som jag angav den 20 oktober och som jag har angivit vid flera andra tillfällen gäller fullt ut och tillämpas med obruten praxis. Humanitära skäl blir i många fall avgörande för utgången av ett ärende.
Herr talman! Det är ingen konsekvens i detta. Den familj jag talar om har vistats i Sverige i fyra år. Det äldsta barnet har varit med hela tiden, och det minsta barnet är fött i Sverige.
Vid dagens regeringssammanträde behandlades 48 överklaganden i fråga om utvisning. I 10 av dessa ärenden bifölls framställningen, av just humanitära skäl.
Om man hävdar att man har principer bör det också finnas en viss konsekvens i tillämpningen av dem.

Herr talman! Jag ber kammaren om överseende för att jag begär ordet ytterligare en gång. I sin fråga försäkrade Kjell-Arne Welin att han inte har en önskan att diskutera enskilda ärenden i kammaren. Jag utgick ifrån att denna försäkran skulle gälla också i dag.
Herr talman! Jag diskuterar ju egentligen principen, nämligen om det finns någon konsekvens i tillämpningen av principen eller om den tillämpas godtyckligt.

Herr talman! Göran Ericsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att effektivisera den nu gällande lagen om besöksförbud och när ett sådant lagstiftningsförslag kan ligga på riksdagens bord. Lagen om besöksförbud trädde i kraft den 1 juli 1988. I propositionen angavs att det var angeläget att noga följa tillämpningen av lagen. Regeringen uppdrog därför redan i oktober i år åt brottsförebyggande rådet att undersöka hur lagen har tillämpats och vilka problem som kan ha uppstått i praktiken. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 1989. Regeringen kommer att ta ställning till behovet av ändringar i lagen mot bakgrund av vad rådet kommer fram till.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag vet att statsrådet tidigare i denna kammare har svarat på likartade frågor. Men den här gången är frågan en viljeyttring i den meningen att jag därmed vill fråga justitieministern: Tror inte justitieministern att antalet frågor i det här ärendet här i kammaren möjligen kan vara ett uttryck för den stora otillfredsställelse med denna lag som råder ute bland kvinnor? Den här lagen skulle täcka det grå skiktet mellan brotten olaga hot och hemfridsbrott. Kvinnor som lämnade sin man eller som redan var skilda skulle alltså i lagstiftningen få ett försvar mot trakasserier. Så har det inte blivit. Jag måste med rodnad på mina kinder säga att jag själv i justitieutskottet varit med om att besluta om denna lagstiftning. Från moderat håll visade vi i ett särskilt yttrande på just den omständigheten att kvinnor i en utomordentligt svår situation kunde riskera att råka ut för någonting ännu värre, nämligen att ryckas upp från sin bostad, flytta omkring, tvingas göra sig av med sin identitet, ständigt byta telefonnummer, förlora vänner och allt sådant. Den här lagen var inte bra — jag tror att utskottets ledamöter är ganska Prot. 1988/89:46 eniga om det. Jag tror att det hade varit bättre om justitieministern gått uppi 15 december 1988 talarstolen och med något kraftfullare ton sagt att lagen måste ändras tämligen omgående och att hon avser att inte avvakta BRÅ:s utredning utan gå till beslut på grundval av de uppgifter som finns i dag eller att skynda på BRÅ. Herr talman! Lagens stora brist är att straffet för ett brott mot besöksförbudet är milt. Vederbörande kan inte anhållas, han kan inte heller begäras häktad. Det gör att kvinnor ständigt irriteras och trakasseras av sina tidigare män, som de inte blir av med och som ständigt följer efter dem. Dessa får egentligen inte heller några straff för sina brott. Slutligen, herr talman, heter det i 24 § att det i lindriga fall inte följer något straff på brottet, och det är mycket illa. Jag hoppas att justitieministern i en replik kan göra ett något mer kraftfullt uttalande.
Herr talman! Lagen trädde som sagt i kraft den 1 juli i år. Jag har inhämtat informationen att lagen har kommit till tillämpning i drygt 60 fall. Den omfattningen av tillämpningen tyder på att den har haft betydelse i en ansenlig mängd fall. Jag är, precis som Göran Ericsson, informerad om att det finns enskilda fall där lagen inte fullt ut haft den effekt som hade varit önskvärd. Det är också anledningen till att BRÅ redan tre månader efter lagens ikraftträdande fick i uppdrag att utvärdera lagen och framlägga förslag till ytterligare åtgärder som kan vidtas. Det krävs att man gör en bedömning av den totala situationen vid tillämpningen av lagen för att man skall kunna besluta om en lagändring. Det går inte att hantera den här typen av problem utan att göra noggranna överväganden om konsekvenserna. När det gäller problemet med att det inte skulle gå att anhålla eller häkta män som överträder förbudet, vill jag säga att det stämmer inte i praktiken. Detta var också förutsatt när lagen kom till. Den typ av trakasserier som det är fråga om i de här fallen är ofta förenade med överträdelser och andra brottsliga gärningar. I de fallen är straffskalorna högre, och då finns det möjlighet att anhålla och häkta den misstänkte, givetvis under förutsättning att reglerna i rättegångsbalken i övrigt är uppfyllda. Så sker också i en hel del av dessa fall. Jag avser alltså inte att vidta någon annan åtgärd än att avvakta brottsförebyggande rådets utvärdering av den här lagen och därefter, om behov visar sig, skyndsamt föreslå de ändringar som kan vara motiverade.
Herr talman! Får jag säga till justitieministern att det bekymmer man har i sådana här sammanhang i samhället gäller alltid de här marginalbrottslingarna, som är svårhanterliga. Det är män som inte misshandlar sin hustru, som inte gör sig skyldiga till olaga hot eller begår hemfridsbrott som är straffbart i annat sammanhang. Det är dessa få som ställer till så mycket elände och som gör livet så outhärdligt för ett fåtal kvinnor. Jag vill säga, herr talman, att om det så bara är en kvinna, så är det tillräckligt för justitieministern och denna 111 kammare att agera tämligen skyndsamt. Av justitieministerns andra svar utläser jag att det kanske ändå finns hopp 15 december 1988 om att vi ganska snart under vårriksdagen — före sommarledigheten — får en proposition som innebär en skärpning av tonen i den här lagstiftningen.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder med anledning av vissa förbehåll vid inköp av utländska vapen, eftersom förbehållen inte synes förenliga med svensk neutralitetspolitik. Frågan är föranledd av att vissa delar i våra Hawk-robotar som är inköpta från USA har undergått service i Västtyskland.
Enligt uppgifter i utländsk press kommer elva Hawk-missiler att transporteras från den amerikanska basen Weilerback i Västtyskland till Sverige. Sträckan Travemände-Göteborg skall transporten gå med Stena Line-färja. Enligt uppgifter har stridsspetsarna varit på service.
Gudrun Schyman hävdar att det är omöjligt att utföra service i Sverige eftersom det, enligt hennes uppfattning, finns förbehåll som säger att Sverige inte får öppna eller skruva isär stridsspetsarna eftersom de innehåller militära uppgifter. I kontraktet med USA finns inget förbehåll som säger att vi inte får öppna och skruva isär robotarna. Den åtgärd som är vidtagen på robotarna är en garantiservice som leverantören, enligt avtal, är skyldig att fullgöra. Leverantören utför med vårt godkännande denna service i Västtyskland. Jag finner inte att detta handlande står i strid med den svenska neutralitetspolitiken.

Herr talman! Jag får tacka så mycket för svaret. Men jag måste konstatera att försvarsministern ger helt andra upplysningar än vad handläggande tjänsteman på försvarets materielverk ger. Det är ju besynnerligt, men det kan jag kanske få en kommentar till. När jag kontrollerade den här uppgiften, som alltså härstammar från utländska källor, sade tjänstemannen att visserligen var allt detta sekretessbelagt, men det är inte alls ovanligt att man har den här typen av förbehåll vid vapenleveranser — tvärtom, det är mer eller mindre en officiell hemlighet att det är på det viset. Och att dessa robotar skickas just till den här basen i Västtyskland berodde på att det inte var vilken NATO-bas som helst utan en rent amerikansk bas — och att det just var fråga om militära hemligheter. Jag känner till att det finns förbehåll liknande dessa inom en rad områden där Sverige har högteknologiskt samarbete. Ett ganska bra exempel är granatgeväret AT 4, som FFV utvecklat tillsammans med Honeywell. På sluttampen fick man inte vara med, när vapnet skulle provas. Man fick inte heller ta del av testresultaten under utvecklingsperioden. Ett annat exempel är pansarvärnsroboten Bill, som Bofors tillverkar. USA har köpt en provserie, och Sverige får inte ta del av testresultaten och har heller ingen möjlighet att kontrollera hur detta vapen vidareutvecklas. Det finns en mängd sådana förbehåll, och det är inte obekant för de flesta som sysslar med sådana här frågor. Att det är så väldigt olika uppgifter som lämnas av handläggande tjänstemän på försvarets materielverk och av Prot. 1988/89:46 försvarsministern gör ju den här historien väl besynnerlig. Jag vet inte om det 15 december 1988 är sekretesstämplarna som hindrar försvarsministern från att tala om hur det verkligen förhåller sig. Men jag skulle vilja ha ett klarläggande, vem det är som ger rätta uppgifter.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat utbildningsministern om stödet till forskningen kring vattenföroreningar vid tekniska högskolan i Lund. Arbetet är så fördelat inom regeringen att det är jag som skall besvara frågan. Jag håller med Annika Åhnberg om att vi behöver mycket forskning om vattenföroreningar. För innevarande budgetår har över statsbudgeten anvisats medel som kan användas till åtgärder mot bl.a. vattenföroreningar, t.ex. har 90,5 milj.kr. anvisats till miljövårdsforskning, 43,2 milj.kr. till övervakning av miljöförändringar m.m. samt 15 milj.kr. till åtgärder mot havsföroreningar. Därtill kommer att riksdagen i onsdags biföll regeringens förslag om en resursförstärkning på 30 milj.kr. för innevarande budgetår för marin forskning, övervakning och internationellt arbete. Dessa medel skall kunna utnyttjas bl.a. för forskning om vattenföroreningar. Enligt de regler som gäller beslutas emellertid den närmare användningen av forskningsnämnden vid statens naturvårdsverk. Förutom de medel som går via forskningsnämnden har universiteten möjlighet att inom ramen för sina anslag prioritera projekt av detta slag. Frågan berör två projekt: dels ett treårsprojekt för att klarlägga vattensituationen i Öresund, dels en kartläggning avseende föroreningarna av Höje å. Om det första projektet som nämns i Annika Åhnbergs fråga kan följande konstateras. Länsstyrelsen i Malmöhus län har i skrivelse till miljöoch energidepartementet den 2 december 1987 hemställt om medel för att klarlägga vattensituationen i Öresund. Förslaget till projektprogram har utarbetats inom institutionen för geoteknologi vid Lunds naturvetenskapliga och tekniska högskola. Den 18 januari 1988 överlämnade miljöoch energidepartementet framställningen till statens naturvårdsverk. Departementet meddelade samtidigt länsstyrelsen att ärendet var överlämnat. Naturvårdsverket beslutade den 2 maj 1988 att avslå länsstyrelsens framställning. Något ärende om kartläggning av miljöföroreningarna av Höje å har inte inkommit till miljöoch energidepartementet. Enligt uppgift finns inte heller något ärende hos naturvårdsverket. Jag kan därför inte göra några uttalanden om detta projekt.

Herr talman! Jag tackar miljöoch energiministern för svaret på min fråga. Den gällde forskning kring vattenföroreningar vid Lunds tekniska högskola, en forskning som inte får medel. I min fråga säger jag att detta är ett konkret exempel på vad jag skulle vilja kalla en generell problematik. Å ena sidan finns det människor som lägger ned stort engagemang på viktiga arbetsuppgifter — vad vi brukar kalla eldsjälar. Å andra sidan har vi samhällsapparaten, som alltför ofta blir ett hinder i stället för en pådrivande faktor. Jag tycker att det här problemet bekräftas av ministerns svar på min fråga. En ansökan har gått till länsstyrelsen, från länsstyrelsen till departementet, från departementet till naturvårdsverket. Sedan har ett negativt besked gått tillbaka till länsstyrelsen, och i stort sett ingen har brytt sig om att tala med de berörda forskarna. Om den mer principiella aspekten på min fråga säger ministern ingenting i sitt svar, och det är synd. Detta är inte en fråga om partipolitik. Det handlar om att vi som förtroendevalda har ett gemensamt ansvar för att ta bort hindren för angelägna projekt i samhället. Jag hade hoppats att ministern i sitt svar skulle ta upp och beröra den beklagliga tröghet som finns i samhällsapparaten när det gäller att få till stånd angelägna projekt. Jag kan försäkra ministern om att det rör sig om angelägna projekt, som dock inte passar in i de givna mallar vi har för forskningen och som därför inte får stöd. På mitt initiativ har forskare från Lunds tekniska högskola för ledamöterna i jordbruksutskottet visat de filmer som är resultatet av denna forskning, som handlar om hur botten i Öresund har förändrats under en tioårsperiod. Jag tror att vi alla som såg dessa filmer blev chockade. Denna typ av forskningsresultat säger mycket mer än de siffror och tabeller som i och för sig kan innehålla samma fakta som vi annars tar del av. En forskning som bedrivs och redovisas på detta sätt blir på ett helt annat sätt användbar för oss politiker och användbar i utbildning. Det är mycket beklagligt att denna forskning hittills inte fått medel och kanske inte får det i framtiden heller.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att inte elransonering skall behöva tillgripas redan en bit in på 90-talet. Det är kraftföretagen som har det grundläggande ansvaret att vidta de åtgärder som kan behövas för att upprätthålla kraftförsörjningens leveranssäkerhet. Statens energiverk följer elsituationen och elbalansens utveckling inom ramen för flera regeringsuppdrag. I oktober 1988 redovisade verket bedöm ningen att produktionskapaciteten för el håller på att byggas ut och Prot. 1988 år. Detta kan jämföras med att kraftsystemet för närvaranFdebedöms SZ —N klara en förbrukning på ca 145 TWh/år. Elförbrukningen inkl. överföringsförluster torde i år, 1988, komma att uppgå till ca 133 TWh. Jag har då inte räknat med de avkopplingsbara elpannorna som ju endast får användas då det finns överskott på el. Det finns således marginaler på energisidan varför risken för elransonering i början av 1990-talet kan betraktas som mycket liten. Då det gäller kraftsystemets förmåga att klara de högsta belastningstopparna är marginalerna mindre. Kraftsystemet torde emellertid klara de kriterier för leveranssäkerhet för effekt som nu tillämpas. För Sten Anderssons information vill jag nämna att miljöoch energidepartementet inom kort avser att genomföra en överläggning med kraftindustrin om åtgärder för att kapa belastningstopparna och bygga gasturbiner m.m.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är faktiskt så att ett stort antal människor som kan dessa frågor säger att vi redan inom några år riskerar att få en elransonering vid vissa tillfällen och vid vissa temperaturer i Sverige. Vi kan klart och tydligt konstatera att användningen av el stiger varje år. Statsrådet säger själv att det kan bli problem att klara de högsta belastningarna. Riksdagsmajoriteten har, i strid mot vad som stod på de valsedlar som vann folkomröstningen 1979, beslutat att redan 1995 avveckla två kärnkraftsaggregat, varav det ena i Barsebäck i Skåne. Herr talman!

Herr talman! Larz Johansson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser vidta för att hävda principen att varje land skall ta hand om sitt eget atomavfall. Jag kan försäkra Larz Johansson att regeringen inte försitter något tillfälle som bjuds att i internationella sammanhang arbeta för denna princip. Vad gäller förbränningen av lågaktivt avfall i Studsvik har jag tidigare här i kammaren sagt att den verksamheten inte strider mot den princip Larz Johansson citerar. Den tillfälliga förvaring av avfallet som kan förekomma i avvaktan på förbränning utgör ett led i den behandlingsprocess Studsvik 115 tillämpar. inspektionen lämnat särskilt medgivande. Detta ingår som villkor för verksamheten.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. I det sägs att det brända avfallet senast inom två år skall återsändas till kunden. Jag förmodar att ministern menar den aska som uppstår när man bränner avfallet. Men hela resonemanget bygger ju på den förutsättningen att statsrådet är alldeles säker på att ingen radioaktivitet frigörs vid förbränningen. Anser regeringen och statsrådet att det är bra att vi av rent kommersiella skäl importerar radioaktivt avfall för att förbränna det i Sverige? Det uppstår utsläpp också av andra slag, förutom radioaktivitet är det dioxiner och diverse försurande ämnen. Anser regeringen att förbränning är en lämplig metod att ta hand om radioaktivt, låt vara lågaktivt, avfall?

Fru talman! För det första: Verksamheten är föremål för den ytterst noggranna kontroll som svenska säkerhetsmyndigheter, framför allt strålskyddsinstitutet, utövar. För det andra: Hanteringen av högriskavfall, vare sig det gäller radioaktivt eller kemiskt avfall, är ett mycket stort internationellt problem, som de flesta länder i dag saknar teknik för att hantera på ett bra sätt. Sveriges uppfattning är att varje land måste ta ansvar för att hantera sitt eget avfall, men att samarbete kan förekomma av det slag som det här är fråga om, för att specialiserat ta hand om vissa delar. Jag förutsätter då att ursprungslandet slutligen ändå tar hand om resterna. Men det är delvis fråga om så avancerade och dyrbara processer, att kanske inte varje enskilt land har råd med dem. Man får också se detta som en del i ett utvecklingsarbete. Det är inte självklart att vi skall fortsätta med denna form av omhändertagande långsiktigt. Men för närvarande gör Sverige nytta genom att hjälpa till med att ta hand om den här sortens avfall. Skälet är, det vill jag säga, inte huvudsakligen kommersiellt, utan att vi faktiskt på olika sätt internationellt har tagit initiativ för att förmå andra länder att tillämpa strängare regler på detta område än vad de hittills gjort.
Fru talman! Nu fick statsrådet det att framstå som om detta är en mycket avancerad anläggning med en förnämlig teknik, och vad det nu var för någonting. Denna anläggning är nu föremål för prövning enligt miljöskyddslagen. Det har kunnat konstateras att man ligger tio gånger över de normer som anses vara lämpliga i dag, den s.k. ENA-normen för förbränning av avfall, som man kan anta att länsstyrelsen kommer att föreskriva för denna anläggning fortsättningsvis. Egentligen borde denna anläggning stängas omedelbart, av rent förbränningstekniska skäl. Ledningen för Studsvik har meddelat att den är beredd att investera något tiotal miljoner kronor i en ny anläggning för att kunna förbränna avfall, om den får det tillstånd som begärs. Ledningen har klart deklarerat att en förutsättning för att man skall kunna göra denna investering är att man får fortsätta importera det tyska avfallet och ta betalt för förbränning. Annars är detta inte lönsamt. Det är rent kommersiella grunder.

Fru talman! I regeringens skrivelse 1988/89:43 med redogörelse för telefonavlyssning vid förundersökning i brottmål under 1987 ingår inga uppgifter om telefonavlyssning i samband med spaningarna efter statsminister Olof Palmes mördare. Vi har naturligtvis förståelse för sekretessen kring dessa uppgifter. Samtidigt kan vi konstatera att uppgifter framkommit om omfattande illegal telefonavlyssning. Denna illegala avlyssning får naturligtvis utredas på sedvanligt sätt, men dessa avslöjanden ger anledning till misstankar om att telefonavlyssning som inte är rättsligt reglerad kan förekomma även i andra sammanhang. I regeringens skrivelse om redogörelsen för telefonavlyssning nämns vidare tvångsmedelskommitténs betänkande . Det sägs att nämnda betänkande är under övervägande i justitiedepartementet. I tvångsmedelskommitténs betänkande föreslås att man skall kraftigt utvidga polisens tvångsmedel. Bl.a. föreslås att man ger rätt att ”tappa” telexapparater på information och att hemlig teleövervakning skall lagfästas. Det kan tyckas vara att gå händelserna i förväg att nu prata om en proposition, som vi inte i dag vet vad den slutligen kommer att innehålla. Reaktioner på dessa uppgifter har emellertid kommit fram i pressen, från bl.a. jurister vid Uppsala universitet och från fackföreningsföreträdare vid polisen. Telefonavlyssning är ett mycket ingripande tvångsmedel i människors integritet och bör, som även utskottet i sin skrivning säger, så långt möjligt begränsas i fråga om både antal och längd. Det är viktigt att behålla och att, om möjligt, försöka förbättra allmänhetens förtroende för polisen. Undersökningar angående allmänhetens förtroende för polisen visar att detta är nödvändigt, dvs. att polisen i sitt mycket svåra arbete behöver bättre förståelse och förtroende från allmänhetens sida. Varken uppgifter om illegal telefonavlyssning eller uppgifter om tankar på utökad avlyssning främjar allmänhetens förtroende för polisen, en sak som ju även påpekats av polisens fackliga företrädare. Därför tycker vi att det också är angeläget att riksdagen ger regeringen till känna uttryck för en oro inför uppgifter om olovlig telefonavlyssning från polisens sida. Den kontroll som i dag finns är uppenbarligen otillräcklig, och regeringen bör överväga att vidta åtgärder för att tillgodose dessa behov. Med detta yrkar jag bifall till vpk:s reservation.

Fru talman! Det ärende som kammaren nu har att avgöra rör regeringens redovisning av telefonavlyssning vid förundersökning i brottmål under 1987. Reglerna om denna form av telefonavlyssning finns i rättegångsbalken. De reglerna säger att för att telefonavlyssning skall få ske krävs att någon skäligen kan misstänkas för ett brott för vilket det lägsta straffet är fängelse i två år. Därutöver krävs att det bedöms vara av synnerlig vikt för utredningen att telefonavlyssning sker. Beslut om telefonavlyssning meddelas av domstol. Sådant beslut kan meddelas endast på yrkande av förundersökningsledare eller åklagare. Av regeringens redogörelse framgår att domstolarna meddelat tillstånd att avlyssna samtal i 197 fall, där personer misstänkts för grovt narkotikabrott och i 15 fall där det gällt andra grova brott. Till Berith Eriksson vill jag säga att det av redogörelsen också framgår att de fall som redovisas är samtliga fall av telefonavlyssning enligt rättegångsbalken under 1987. Antalet telefonavlyssningar har nästan halverats på fem år. Av redogörelsen framgår också att telefonavlyssningen har haft betydelse för förundersökningen i 68 96 av fallen. Med anledning av redogörelsen har en motion väckts i vilken det begärs att regeringen skall överväga olika möjligheter att förhindra integritetskränkningar genom illegal telefonavlyssning. Bakgrunden är påståenden om att polisen företagit omfattande illegal telefonavlyssning. Den som utan tillstånd använder telefonavlyssning gör sig skyldig till brott och skall straffas för detta. Brottet heter brytande av telehemlighet. Polisman har skyldighet att rapportera sådant brott. Beträffande brott som begås av polisman i tjänsten gäller också särskilda regler för handläggningen, vilka bl.a. innebär att åklagare omedelbart skall underrättas om saken. Redan i dag finns alltså noggrann reglering för att se till att brottsligt förfarande inom polisväsendet inte förekommer. Regleringen är till skydd för enskildas integritet. Om man därtill lägger den lekmannamedverkan som finns både lokalt, regionalt och centralt inom polisväsendet och polischefernas särskilda ansvar för att se till att polisverksamheten bedrivs i de former och enligt den lagstiftning vi har, finns redan i dag en långtgående kontroll för att exempelvis illegal avlyssning inte skall bedrivas. Jag skulle vilja fråga Berith Eriksson: Vad är det för form av ytterligare kontroll ni efterlyser i er reservation? Det sägs ingenting om det där och inte heller i motionen. Jag vill göra en kommentar till Berith Erikssons åberopande av tvångsmedelskommitténs betänkande. Regeringen har aviserat att man kommer att lägga fram en proposition till våren på grundval av tvångsmedelskommitténs betänkande. Nu är det inget som säger att alla förslag som förs fram i tvångsmedelskommitténs betänkande kommer att återfinnas i propositionen. Jag vill gärna för eget vidkommande uttrycka en negativ inställning till att man generellt skall medge t.ex. buggning på samma grunder som telefonavlyssning. Det kommer under våren att läggas fram en proposition om reglering av tvångsmedel. Då får vi möjlighet att återkomma till dessa frågor. Sammanfattningsvis har vi redan i dag en mycket noggrann reglering och kontroll, som garanterar den enskildes integritet och motverkar illegal avlyssning. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Fru talman! Den proposition som har aviserats från regeringen är ett delbetänkande, dvs. en del av tvångsmedelskommitténs stora arbete. Man får ju hoppas att det kommer att läggas fram fler delbetänkanden. Jag talade inte om buggning utan jag talade om att tappa information från telexapparater och att hos televerket beställa uppgifter om inoch utgående samtal. Faktum kvarstår, nämligen att illegal telefonavlyssning har skett inom andra områden. Misstanken finns att illegal avlyssning har använts även i andra fall, eftersom samma lagar och regler för telefonavlyssning gäller poliser inom både säpo och rikspolisstyrelsen. Vi har inte preciserat några direkta krav, eftersom vi inte tycker att vi kan göra det. Däremot anser vi att regeringen, i och med att avlyssning har förekommit, måste se över denna verksamhet. Den är ju inte bra som den är.
Fru talman! Om det har förekommit illegal telefonavlyssning, skall den behandlas på vanligt sätt och man får i domstol pröva om det verkligen har varit fråga om illegal telefonavlyssning. För detta finns det i dag kontrollinstrument och processuella regler. Jag förstår därför inte vilka ytterligare åtgärder Berith Eriksson efterlyser. Det framgår inte heller av reservationen. De frågor som Berith Eriksson tar upp och som har anknytning till tvångsmedelskommitténs betänkande får vi anledning att återkomma till i vår. Detta ärende gäller regeringens redogörelse för de telefonavlyssningar som har bedrivits under 1987. Jag vill till Berith Eriksson upplysningsvis även nämna att det finns möjlighet till telefonavlyssning enligt två andra lagar. Den ena är 1952 års lag som rör brott mot rikets säkerhet. Den andra är spaningslagen som vi behandlade i riksdagen förra veckan. Jag yrkar än en gång avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Den proposition om polisens ökade möjligheter till avlyssning som eventuellt kommer får vi ta ställning till när den läggs fram. Vi skriver emellertid i vår reservation att vi anser att riksdagen till regeringen skall framföra den oro som finns när det gäller illegal telefonavlyssning. Det är ungefär detta som vi har framfört i vår reservation.

Fru talman! År 1983 infördes förbud mot byggande av djurstallar. Motivet var att man skulle anpassa animalieproduktionen till inhemsk efterfrågan. Redan då lagen infördes yrkade moderata samlingspartiet avslag på lagförslaget. Vi moderater ansåg — och partiet som sådant är konsekvent emot lagar av den här typen -— att lagen var ett intrång i enskild äganderätt, vilket i praktiken innebär att brukningsrätten försvåras. Investeringsförbudet innebär en onödig kontroll av jordbruket. Dynamiken, företagandet och företagarandan, skadas. Hur onödigt det var att införa denna lag visar de talrika dispenser som har fått ges, och det har inte varit svårt att få dessa dispenser. Moderata samlingspartiet menar att det enda villkor som bör kvarstå när det gäller byggnader av den här typen är en anpassning av djurhållningen till den brukade arealens storlek, detta med tanke på miljöanpassningen. Det är också viktigt att man får fortsätta bygga djurstallar, inte minst ur miljösynpunkt — stallmiljön och arbetsmiljön. Jag har i dag inte någon anledning att ta upp någon debatt om etableringskontrollen, m.m. Vi får återkomma till den senare. Men jag blir väldigt förvånad när det i ett särskilt yttrande skrivs att det är nödvändigt med en kontroll som motverkar en ohämmad expansion inom animalieproduktionen. Fru talman! Med tanke på lönsamheten inom svenskt jordbruk och inom svensk animalieproduktion är den risken ganska liten. Vad som behövs är investeringar, inte minst för att ersätta utslitna byggnader, både ur djurmiljösynpunkt och ur arbetsmiljösynpunkt. Fru talman! Jag yrkar sammanfattningsvis bifall till reservationen, som gäller avslag på propositionen.
Fru talman! När Sven Eric Lorentzon säger att detta förbud bör tas bort för att man skall åstadkomma en bättre stallmiljö och en bättre arbetsmiljö slår han ju in öppna dörrar, eftersom man trots detta byggnadsförbud har möjlighet att vidta åtgärder med just dessa motiveringar. Dispenser har också getts i de sammanhang där det har krävts. I propositionen föreslås att byggnadsförbudet skall förlängas tre månader för att lantbruksstyrelsen skall hinna utarbeta föreskrifterna som gäller den nya djurskyddslagen. Centerpartiet motionerade om att förlängningen skulle bli ett år, dels med samma motivering som framförs i propositionen, dels med motiveringen att regeringen då skulle få möjlighet att utarbeta någon typ av etableringskontroll, så att inte storskaliga anläggningar byggs ohämmat. I anslutning till vad Sven Eric Lorentzon sade kan jag säga att vår vilja är att man skall se till att skogsbygderna och mellanbygderna får behålla djurskötseln och mjölkproduktionen, eftersom det är deras möjlighet att överleva, så att denna djurskötsel inte förs över till slätten, där man kan odla andra saker. Under utskottsbehandlingen har centern, socialdemokraterna, vpk och miljöpartiet kommit överens om att man skall föreslå en förlängning med sex månader. Vi tror nämligen att tre månader är litet för kort tid för att hinna få arbetsro med framställningen av dessa föreskrifter. De är nu ute på remiss och skall sedan behandlas. Detta tar litet tid, och därför behövs nog dessa sex månader. Det har också tillsatts en parlamentarikergrupp som skall diskutera jordbrukets framtid. I denna grupp kan man också diskutera etableringskontroll eller andra åtgärder för att förhindra att det åter blir ett överskott av dessa produkter, eftersom man nu har fått balans i fråga om dessa, genom åtgärder som jordbruket tillsammans med statsmakterna har vidtagit. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan. Jag vill också uttala förhoppningen att de föreskrifter som vi får blir bra för det svenska jordbruket och framför allt för djuren som skall vistas i dessa byggnader.

Fru talman! Det ärende vi nu har att diskutera är ett slående exempel på svensk jordbrukspolitik. År 1983 infördes, som en tillfällig åtgärd, förbud mot ny-, omoch tillbyggnad av djurstallar. Avsikten var att få ner överskottet på animalieproduktionen. Senare har förbudet, med vissa ändringar, förlängts i olika omgångar, och nu är det alltså dags igen. Jag sade att detta är ett exempel på svensk jordbrukspolitik, och jag menade att detta är ytterligare en lapp i det lapptäcke av regler, lagstiftning och regleringar som jordbrukspolitiken består av. Vänsterpartiet kommunisterna har tidigare kritiserat denna kortsiktighet och uppenbara brist på planering. Senast när just denna fråga behandlades i kammaren föreslog vi att man skulle förlänga förbudet åtminstone med ett år i taget samt att man skulle använda tiden till att arbeta fram förslag av mer långsiktig karaktär. Vi fick tyvärr inte gehör hos riksdagen för de tankarna, och därför står vi nu här igen med ett förslag om ytterligare förlängning av detta provisorium. har man visserligen i utskottet modifierat detta till sex månader, men det framstår ändå mycket tydligt hur oerhört kortsiktigt man arbetar från socialdemokraternas sida med dessa viktiga frågor. Nu pågår vid lantbruksstyrelsen ett arbete med att få fram föreskrifter i enlighet med den nya djurskyddslagen. Djurmiljögruppen, som är en arbetsgrupp med representanter för myndigheter, jordbruksnäringen, forskning och ideella organisationer, har i oktober lämnat ett förslag till lantbruksstyrelsen, och viss kritik kan väl riktas mot att det dröjt, innan detta förslag gått ut på remiss. Samtidigt är det viktigt att vi får ett genomtänkt förslag och inte på nytt skapar kortsiktiga lösningar som snart måste göras om. Jag yrkar alltså bifall till jordbruksutskottets hemställan om förlängning av förbud mot nybyggnad av djurstallar. I det särskilda yttrande som finns bifogat till utskottets hemställan, och som vpk, centern och miljöpartiet gemensamt står bakom, betonas behovet av en etableringskontroll som motverkar en ohämmad expansion av animalieproduktionen. Dels finns det fortfarande ett överskott, även om det långt ifrån är av den omfattning som det hade för några år sedan, dels är det av miljöskäl nödvändigt med en mer balanserad djurhållning. I varje fall tills medvetenheten om detta genomsyrar näringen, är det nödvändigt med en etableringskontroll som tar hänsyn till vad naturen förmår bära. Vi återkommer till denna fråga under den allmänna motionstiden. Under min korta tid i jordbruksutskottet har jag kunnat konstatera att det finns en mycket tydlig skillnad inom det borgerliga blocket när det gäller just behovet av samhällsingripanden. Det är en i grunden djup ideologisk skillnad, och det förvånar mig att blocket ändå kan känna en stor ideologisk samhörighet. I det här ärendet kommer skillnaden fram mycket tydligt. Centern och vpk har en likartad uppfattning om att det behövs en samhällsstyrning i form av en etableringskontroll. Moderaterna och folkpartiet delar inte den uppfattningen, eller vill i alla fall inte låtsas om att det är nödvändigt med samhällsstyrning. Men i den moderata motionen kan man ändå läsa att det enda villkor som bör kvarstå är anpassningen av djurhållningen till den brukade arealens storlek. Hur det skall gå till, om inte genom en etableringskontroll, kan man fråga sig. Frågan i dag är inte om vi skall ha samhällsstyrning eller inte. Det problem som vi står inför i det moderna samhället är att hitta den nivå på samhällets styrning som hjälper och inte stjälper och som inte hämmar enskilda människors initiativ och kreativitet. Men styrningen skall, och det är viktigt, inte begränsa möjligheten till inflytande till den som har en maktposition, utan ge makt och inflytande till den anställde lika väl som till direktören och ägaren — i det här fallet till lantarbetaren lika väl som till godsägaren. Felet med den hittills förda jordbrukspolitiken är inte att den varit så styrande utan att den kombinerat stöd till näringen med brist på styrning. I stället för en genomtänkt långsiktig styrning har man haft en kortsiktig klåfingrighet. Sist vill jag ta upp en viktig sak i sammanhanget. Det gäller vilka resurser som nu på olika håll skall satsas för att förverkliga den nya djurskyddslagens ambitioner och de miljömässiga ambitioner som finns för djurhållningen. Det gäller både forskning och metodutveckling, lantbruksnämndernas rådgivning och kommunernas miljöoch hälsoskyddsförvaltningar. I en frågestund tidigare i dag i riksdagen besvarade jordbruksministern en fråga om neddragningar av anslag till forskning om alternativ djurhållning vid lantbruksuniversitetet. Enligt min mening utmålade jordbruksministern ett skrämmande perspektiv. Han menade att det skulle vara näringen som skulle bidra till att denna forskning kunde finansieras. Konsekvenserna måste bli att den som har råd med forskning må beställa sådan vid universitetet, men den som inte har råd får vara utan. Självfallet måste de politiska beslut som fattas i denna kammare sedan följas upp med initiativ från forskningsinstitutioner. I ett läge när det är viktigare än någonsin med forskning om alternativ djurhållning, bör naturligtvis inte anslaget till sådan forskning minskas.

Fru talman! Redan under den förra riksdagsperioden föreslog regeringen en förlängning av ett förbud mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur och svin med ett halvår, dvs. t.o.m. utgången av innevarande år. Typiskt nog lades förslaget fram i samband med den proposition som behandlade reglering av priserna på jordbruksprodukter — med andra ord en ren regleringslag. Reglering är precis vad detta ärende också handlar om. Förslaget motiverades då med att riksdagen stod i begrepp att anta en ny djurskyddslag. Likaså kunde regeringen motivera regleringen med att nya bestämmelser om miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket skulle införas. Regleringsbehov får ju motiveras än med det ena än med det andra argumentet. Argumenten varierar, men regleringsivern hos socialdemokraterna består. För att nu få regleringsmaskineriet att löpa gav regeringen lantbruksstyrelsen i uppdrag att skriva tillämpningsföreskrifterna. Dessa tillämpningsföreskrifter skall reglera ytor och system för djurhållning. Föreskrifterna skulle vara klara, och dessutom så pass genomtröskade i byråkratin, så att de kunde träda i kraft vid årsskiftet. Naturligtvis hakar byråkratin upp sig. Någonstans i det stora regleringsmaskineriet, och därmed regeringsmaskineriet, går inte alla regleringsdirektiven och regleringsresultaten lika fort som toppen av pyramiden önskar. Därför föreligger helt enkelt inte de tänkta bestämmelserna i tid. Men då är det bara att reglera ytterligare, dvs. helt förbjuda och låta allt gå i stå, till dess att just den utformning av allt reglerande föreligger som ursprungligen var tänkt. Detta är det socialdemokratiska regleringssamhällets resultat på en liten sektor inom samhällslivet. Av den avslagna debatten i kammaren att döma skulle man kunna dra slutsatsen att denna sektor skulle kunna vara mindre viktig, dvs. här tillgrips en ren rutinåtgärd. Genom alla dessa regleringar manövrerar socialdemokraterna i praktiska avvägningssituationer även svurna motståndare som folkpartiet till byråkrati. Därför sade vi i folkpartiet att det s.k. tillfälliga förbudet, som minsann varit i kraft sedan 1983, kunde förlängas fram till årsskiftet. Då kan lantbruksstyrelsen hinna med sin lilla bit i den byråkratiska maskinens kugge. Vi sade redan då i folkpartiet att vi inte kommer att acceptera någon ytterligare förlängning. Regeringen har fått medge att dess underställda verk inte har klarat av sina arbetsuppgifter och föreslår en förlängning av tiden. Vi i folkpartiet står orubbligt fast. Självfallet avvisas förslaget. Vi yrkar bifall till reservationen från folkpartiets sida.

Fru talman! Frågan om finansieringen av dekontamineringen och rivningen av de första kärnkraftsanläggningarna i Sverige, nämligen forskningsreaktorerna vid Studsvik, är nu uppe till behandling i riksdagen. Det lättsinne som har präglat debatten om kärnkraften fortsätter i det här förslaget. Enligt det nuvarande förslaget skulle det ta uppemot 22 år att finansiera den här rivningen och dekontamineringen. Från vpk och miljöpartiet har det därför lagts fram motioner om att avgiften skall vara 1 öre, i stället för 0,1 öre som regeringen föreslår. Med vårt förslag skulle man således ha kunnat finansiera detta på ganska kort tid och man skulle dessutom ha kunnat börja fonderingen för att så småningom ha medlen när man skall börja avveckla resten av kärnkraften. Det är en ganska stor skillnad i pengar mellan de här förslagen. Att man skjuter detta på framtiden är inte heller någon bra linje. Jag vill således yrka bifall till den reservation som vpk och miljöpartiet står bakom i den här frågan.

Fru talman! För oss kärnkraftsmotståndare är det tillfredsställande att regeringen vill sätta i gång att finansiera hanteringen av detta gamla kärnkraftsskrot. Att staten har ett stort ansvar är uppenbart. Staten var ju huvudägare och huvudfinansiär för de anläggningar i Ågesta i Stockholm, Studsvik och Ranstad som det här är fråga om. De andra ägarna i AB Atomenergi som var inblandade i de flesta av dessa anläggningar har försvunnit i buskarna. Det torde vara omöjligt att få fram dem för att de skulle kunna bidra till att städa upp efter sig. Det är rimligt att svenska folket som nyttjar kärnkraften också är med och betalar den, dvs. är med och betalar detta som har varit en del av kärnkraftsverksamheten och som i viss mån har behövts för det kärnkraftsprogram som nu existerar. Det belopp som är aktuellt är i kärnkraftssammanhang blygsamma 1,1 miljarder kronor. Som de flesta vet är det dock så att när tekniker beräknar kostnader för verksamheter som skall utföras för första gången i historien, blir vanligen en hel del bortglömt. Den verkliga kostnaden brukar kunna gå upp till två och tre gånger den först beräknade. Hur tillfredsställande det än är att regeringen nu vill ta sitt ansvar, måste man i alla fall säga om förslaget att det kommer för sent och ger för litet. Att det kommer för sent går ju inte att göra mycket åt. Däremot kan man göra något åt att det ger för litet. Detta avfall har i de flesta fall existerat i årtionden, och ingenting har gjorts. När regeringen nu äntligen tar mod till sig och kommer med ett förslag, sätter man avgiften så lågt att den nätt och jämnt räcker till för att täcka den beräknade kostnaden om kärnkraftverken körs fullt ut till år 2010, samtidigt som regeringen faktiskt planerar att trappa ner kärnkraftsandelen i vårt energisystem. Miljöpartiet och vpk kan inte acceptera detta. Vi vill att man nu snabbt skall ta itu med att städa upp allt som kan städas upp. Ågesta skall dekontamineras och städas. Ranstad, som sedan årtionden är en fläck på västgötakartan och en miljöskandal, måste återställas och snyggas upp. Studsvik skall befrias från allt skrot som inte behöver finnas kvar där. Kärnkraften är full av skandaler. Uranbrytningen är en skandal, miljömässigt och mänskligt. Kärnenergiindustrin är en annan skandal. I USA räknar man med att det skulle kosta ungefär 1 000 miljarder att städa upp bland alla dekontaminerade avfallsmängder och på de industrier som har varit förbundna med atombombstillverkningen och tillverkningen av reaktorbränsle. Andra skandaler inom den här industrin är välkända: Harrisburg, Tjernobyl, La Hague, Windscale, Sellafield. I jämförelse med de platserna är Ågesta, Studsvik och Ranstad ganska idylliska, men de behöver ändå snabbt befrias från belastningen av gammalt radioaktivt skrot. Därför föreslår vi att man inför en avgift som är tio gånger högre än den regeringen har föreslagit. Vårt förslag är alltså en avgift på 1 öre per kilowattimme kärnkraftsel, för att finansiera städningen. På så vis kan verksamheten snabbt komma i gång och betalas på några få år, och när operationen är avslutad kan avgiften tas bort. Eventuellt överskott kan enkelt överföras till den betydligt större fond som skall svara för handhavandet av kärnkraftens högaktiva avfall. För oss miljöpartister, som vill ha en mycket snabb avveckling av kärnkraften, är det ju särskilt angeläget att avgiften tas ut snabbt, medan det — Prot. 1988/89:46 ännu finns någon kärnkraft att ”mjölka”. 15 december 1988 Det finns tre skäl för att snabbt ta in pengarna. För det första borde enhel. = del av arbetena, exempelvis uppstädningen i Ranstad, ha skett långt tidigare. För det andra är det lämpligt att ta in pengarna snabbt innan elpriset, som man väntar sig, kommer att stiga kraftigt på 90-talet. För det tredje bör huvuddelen av arbetena utföras snabbt och betalas snabbt, medan vi ännu har någon kärnkraft kvar, som jag nyss sade. Skulle någon del av avfallet av tekniska skäl behöva ligga och klinga av, som det heter, får man naturligtvis se till att man har en tillräcklig reserv för arbeten som kan behöva utföras senare. Med hänvisning till vad jag har anfört vill jag, fru talman, yrka bifall till reservationen av Paul Lestander och Elisabet Franzén.

Fru talman! Vad är lättsinne? Reservanterna, vpk:s och miljöpartiets representanter i utskottet, hävdar att majoritetens uppfattning i det här ärendet präglas av lättsinne. Jag avser att visa att reservanterna inte vet vad lättsinne är. Fakta i det här ärendet är att kostnaderna för bl.a. hantering och slutlig förvaring av kärnkraftsavfall och avveckling av forskningsanläggningarna i Ågesta och Studsvik jämte anläggningen i Ranstad skall betalas av kärnkraftsproducenterna i form av en avgift till staten. Den avgiften skall uppgå till för närvarande 0,1 öre för varje levererad kilowattimme elström fr.o.m. 1989. Om huvudprincipen är utskottets ledamöter ense. Däremot hävdar reservanterna att avgiften skall fastställas till I öre/kWh, alltså en ökning med 1 000 96 i förhållande till regeringens förslag. Bakom regeringens av utskottsmajoriteten tillstyrkta förslag ligger en kostnadsberäkning, innebärande att 0,1 öre i avgift kommer att täcka samtliga kostnader. Varje år skall kostnadsberäkningen ses över av statens kärnbränslenämnd. Årligen prövas alltså om avgiftsuttaget är riktigt, och sedan är det nämndens uppgift att aktualisera eventuella förändringar, om så behövs, som regeringen i så fall har att gå till riksdagen med förslag om. Det är ju inte så att samtliga kostnader redan har uppkommit. En del har gjort det, men en del kommer också i framtiden. Det här är inte lättsinne utan en ansvarsfull hantering, som innebär att elabonnenterna inte drabbas av större taxehöjningar än vad som krävs för åtgärderna. Det är skälet till att utskottet också har kunnat tillfredsställa folkpartimotionen i det avseendet. Reservanterna har inte heller visat att beräkningarna är felaktiga, endast framhållit att kostnaderna bör betalas snabbare, långt innan de inträffar. Det innebär att elabonnenterna skulle drabbas av en extra taxehöjning som snarast får karaktären av en straffskatt på elkonsumtionen. Vi i utskottsmajoriteten kan inte dela den uppfattningen.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

Herr talman! Åke Wictorsson ondgör sig i sitt inlägg över att vi i vår reservation har skrivit om lättsinne. Samtidigt tar han upp en diskussion ur konsumentsynpunkt om vilken elprishöjning förslaget kommer att medföra. Åke Wictorsson och hans partikamrater i denna riksdag genomförde i år ett beslut om att höja Vattenfalls vinstnivå ganska drastiskt. Den ökningen av Vattenfalls vinster innebär att vi inom en treårsperiod beräknas få en ökning av elpriset med 5,5 öre, kanske mer. Då fanns inte Åke Wictorsson bland dem som tyckte att det var en fara med att höja elpriset. Eftersom Vattenfall är prisledande i det här landet, kommer de priser som Vattenfall sätter förmodligen att följas av alla lokala energibolag. Med tanke på detta och den vinstnivå Vattenfall har kan denna höjning på 0,9 öre mycket väl tas ur befintligt vinstuttag. Beträffande formuleringarna är det ju ingenting att förvåna sig över att en som får en reservation mot sig ondgör sig över dessa. Men vi står för dem på varje punkt.

Herr talman! Faktum är, sade Åke Wictorsson, att avgiften är 0,1 öre per kilowattimme. Detta är fel. Det har vi inte, men möjligtvis kommer vi att få det efter det beslut som kan fattas här i kammaren om någon timme. Åke Wictorsson sade också att vpk och miljöpartiet vill höja denna avgift med 1 000 96. Det var faktiskt också fel. Vi vill höja den med 900 26, alltså från 0,1 till I öre. Då blir höjningen 900 96, Åke Wictorsson. Vi vill naturligtvis inte fördyra elkraften för det svenska folket. Eftersom Vattenfall inte har något eget sedeltryckeri, och inte heller kärnkraftverken, blir det förr eller senare svenska folket som skall betala. Frågan är bara hur snart. Vi tycker att det är lämpligt att låta svenska folket betala tidigare än vad regeringen har föreslagit för att vara säkra på att arbetet kommer i gång och att man har tillräckliga medel. Den kalkyl som redovisas i propositionen inger betänkligheter. En hel del arbeten borde ha utförts för länge sedan. Som gammal västgöte anser jag att Ranstad är som ett minne av den gamla atombombsepoken. Den svenska havererade blågula atomlinjen är ett skräckens monument som borde ha utplånats för länge sedan. Det är dessutom en miljöskandal. Jag vet inte hur många år Åke Wictorsson har suttit i riksdagen, men så länge han har suttit här och inte gjort någonting för att rensa upp i Ranstad, har Åke Wictorsson varit delaktig i denna skandal. För att få slut på dessa bedrövliga förhållanden med det gamla skrotet — Prot. 1988/89:46 yrkar vi på att någonting skall göras, skall göras ordentligt och så snart som 15 december 1988 möjligt. Jag yrkar ånyo bifall till reservationen. MR ra Finansiering av hanter
Herr talman! Jag skall gätns erkänna att jag lade till 100 96. Men 900 90 aktivt avfall m.m. tycker jag är en ganska stor höjning under alla förhållanden. Det gamla skrotet, Lars Norberg, kommer att tas om hand relativt omgående med det förslag som lagts fram, eftersom det är en förutsättning för den avgift som majoriteten föreslår.
Herr talman! Jag lägger märke till att Åke Wictorsson inte vill kommentera socialdemokraternas senaste elprishöjande beslut här i riksdagen. Det finns därför inget skäl för mig att utveckla debatten.
Herr talman! Jag vill referera till den debatt i ärendet som fördes här förut. Jag tycker inte att vi har orsak att upprepa alla debatter om energipolitiken bara därför att vi just vid det här tillfället behandlar en del av den.

Herr talman! När regeringen i proposition 1988/89:37 föreslår att en del av verksamheten vid Studsvik skall finansieras genom en avgift på all kärnkraftsel, ansluter sig regeringen till ett gammalt centerförslag. Självfallet kan jag då inte vara missnöjd med det, även om det har tagit oförsvarligt lång tid innan regeringen kommit till denna ståndpunkt som man kunde ha tagit genom ett bifall till en centermotion för tre år sedan — jag tror det var då vi föreslog det för första gången. Matematiken i propositionen är litet anmärkningsvärd. Jag vet inte om utskottets företrädare här kan reda ut det, men man hävdar att kraftbolagen skall betala 40 resp. 50 milj.kr. de första åren. Som bekant produceras 60—65 TWh kärnkraftsel per år. Då borde det rimligtvis också inbetalas ungefär motsvarande antal miljoner till kassan. Sedan några korta funderingar kring det här diskuterade lättsinnet. Åke Wictorsson värjer sig mot det och säger att regeringen är exakt och att den täcker kostnaderna. Åke Wictorsson och hans socialdemokratiska regering visar tyvärr samma lättsinne och samma ansvarslöshet som på ett målande sätt beskrivs i Världskommissionens rapport som heter Från en jord till en värld, En översikt av Världskommissionen för miljö och utveckling. Jag vill faktiskt som en liten tankeställare citera några rader ur denna rapport: ”Många av de nuvarande ansträngningarna för att skydda och upprätthålla människors framsteg, för att möta människors behov och för att förverkliga människors ambitioner är helt enkelt inte acceptabla — varken i rika eller fattiga länder. De förbrukar alltför kraftigt, alltför fort redan överutnyttjat miljökapital för att vi skall kunna ha råd med dem i framtiden utan att göra bankrutt. De visar kanske vinst i vår generations balansräkningar, men våra barn kommer att ärva förlusterna.” Detta kommer i hög grad att gälla 129 kärnkraftskostnaderna. ”Vi lånar av kommande generationers miljökapital utan avsikt eller möjligheter att betala tillbaka. Våra barn och barnbarn kommer att fördöma våra slösaktiga vanor men de kan aldrig driva in vår skuld till dem. Vi handlar som vi gör, därför att vi inte kan ställas till ansvar: kommande generationer röstar inte; de har ingen politisk eller ekonomisk makt; de kan inte ifrågasätta våra beslut.

Jag skulle också vilja stryka under en sak som hör nära samman med kärnkraftsproblematiken och de frågor som vi behandlar här i dag. Jag citerar då ur samma rapport: ”Varje ny tidsålder måste därför vid den ekonomiska tillväxten vara mindre energi-intensiv än tidigare tillväxtperioder. En effektiv energianvändning måste därför utgöra huvudinriktningen i de nationella energiplanerna inom ramen för en hållbar utveckling och det finns också stort utrymme i detta avseende. Moderna apparater och redskap kan omkonstrueras för att leverera samma mängd energitjänster med bara två tredjedelar eller till och med bara hälften av den mängd primärenergi som fordrades för att driva en traditionell utrustning. Dessutom är energieffektiva lösningar också ofta kostnadseffektiva. Efter fyra årtionden av enorma tekniska ansträngningar har kärnkraften kommit att bli allmänt använd. Under denna tid har emellertid kärnkraftens kostnader, risker och fördelar blivit klarare men samtidigt allt mer kontroversiella. Diskussionerna inom kommissionen avspeglade också dessa olika synpunkter och inställningar. Trots detta rådde enighet om att kärnkraftsproduktion endast kan rättfärdigas om det finns säkra lösningar på de ännu olösta problem som den ger upphov till. Högsta prioritet bör ges till forskning och utveckling av ekologiskt riktiga och ekologiskt livskraftiga alternativ. Energieffektivitet kan endast köpa världen tid för att hinna utveckla ett lågenergisamhälle, som baseras på förnybara energikällor, vilka måste utgöra grunden för det globala energisystemet under det 21:a århundradet.”

Herr talman! Jag instämmer i mycket av vad Ivar Franzén har yttrat. Även jag har förvånats över den matematik som förekommer i propositionen, dvs. att 65 TWh x 0,1 öre inte skulle inbringa mer än 40 å 50 milj.kr. Men sådana ”småsaker” tyckte jag inte att vi skulle förebrå regeringen. Det är bara en felräkning på 15—20 miljoner. Sedan gläder vi oss över allt vad Ivar Franzén har sagt. Vi beklagar däremot att centern inte ville vara med vpk och miljöpartiet i näringsutskottet om att avge en gemensam reservation.
Herr talman! Jag noterar liksom Lars Norberg att Ivar Franzéns parti 15 december 1988 kamrater i utskottet ändå står bakom utskottets betänkande, även om de har avgett ett särskilt yttrande. Ivar Franzén var något filosofisk, kanske mot bakgrund av den helg vi raskt närmar oss. Jag skall inte ansluta mig och utveckla de synpunkterna speciellt. Jag tycker ändå att när man, med utgångspunkt i det samhälle vi har byggt upp, säger att vi belastar kommande generationer med en rad kostnader, så bör man i rättvisans namn också ta hänsyn till att vi ger kommande generationer betydande möjligheter i form av utveckling och framtidsförhoppningar på en rad andra områden. Man måste försöka se den här typen av samhälle i dess helhet. Sedan kan jag inte annat än ge Ivar Franzén ett erkännande. Jag tycker att han för en sympatisk diskussion, som jag kan delta i. När Ivar Franzén säger att kärnkraften blivit mer kontroversiell, anser jag att detta inte gäller i vårt land. Här finns det nu en betryggande majoritet för att kärnkraften skall avvecklas. Men den skall avvecklas på ett förnuftigt sätt och inte snabbavvecklas. Därmed skapas en motreaktion, som i realiteten kommer att innebära att kärnkraften aldrig kommer att kunna avvecklas av praktiskpsykologiska skäl.
Herr talman! Det skulle faktiskt ha varit ganska märkligt om inte centern hade stött ett centerförslag. Det händer tyvärr alltför sällan att regeringen blir färdig att tänka om och tänka rätt och därmed fullfölja centerförslag. Men när ni gör det, då ställer vi upp — det kan ni lita på. Gör det oftare, så får vi en bättre politik! Det finns en vidare kritik här, Lars Norberg, mot dessa förslag, en kritik som inte i första hand riktar sig mot detaljförslag utan över huvud taget mot de optimistiska, ja, jag vill använda uttrycket lättsinniga kalkyler som ligger till grund för det här utgiftsuttaget. När det gäller den totala avvecklingskostnaden och kostnaden för slutförvaring av använt kärnbränsle måste vi se till att få ett bättre avgiftsuttag, så att vi något så när kan se våra barn och barnbarn i ögonen. Vi får inte lasta över en oanständigt tung börda på dem. När det gäller avvecklingen av kärnkraften delar jag Åke Wictorssons synpunkter att avvecklingen skall ske på ett förnuftigt sätt. Det mest förnuftiga sättet är att fullfölja centerns förnyelseplan av vårt energisystem. Därmed blir avvecklingen en produkt av att vi får säkrare, miljövänligare och tryggare energi. Det kommer att kosta en del pengar i det korta perspektivet, men om vi ser det över en längre period kan vi verkligen, Åke Wictorsson, tala om att vi överlämnar till kommande generationer ett bättre energisystem med mycket mindre miljöbelastning och till en lägre kostnad. Om regeringen sluter upp på den linjen, kommer vi i fortsättningen att kunna ha trivsamma debatter här i kammaren. Man gör det ofta verbalt men tyvärr aldrig i handling. Det smärtar mig och andra centerpartister mycket.
15 december 1988 << Herrtalman! Som jag redan sagt instämmer miljöpartiet i det mesta av vad Ivar Franzén har yttrat. Givetvis håller vi gärna med om att problemet med slutförvaring av använt kärnbränsle är mycket större än de problem som vi diskuterar här i dag. Jag tror för min del att den gamla regeln gäller både för det stora problemet och för dagens problem: tänk på ett tal, fördubbla det, så kommer du fram till vad det verkligen kommer att kosta. Nu har alltså regeringen tänkt på ett tal, men vi misstänker att man bör fördubbla det. Det är skälet till att vi vill ha en högre avgift. Det hade varit trevligt om centern ställt sig bakom det förslaget, men vi kan säkert finna samarbetsmöjligheter i fortsättningen. Det är klart att det inte är så förfärligt betydelsefullt vilket belopp man fastställer avgiften till, bara det är tillräckligt stort. Vi menar emellertid att den avgift som föreslås i propositionen är för liten. Det visar sig bl.a. däri att man måste börja med att låna pengar för att komma i gång med arbetena.

Herr talman! Jag har av misstag blivt antecknad för tio minuters taletid. Jag vill glädja kammarens ledamöter med att jag inte kommer att utnyttja den tiden, utan jag skall vara mycket kortfattad. Jag avser att ta upp frågan om ändrade ekonomiska befogenheter för domänkoncernen. Detta är en gammal fråga även om regeringen nu lagt fram ett nytt förslag. Vi i folkpartiet har sedan länge förordat att man skall avveckla och därigenom minska statens ägande i näringslivet. Vi anser inte att staten skall äga företagen. I stället skall man skilja på politiker och företagare. Det är företagarna som skall äga. Det är viktigt att man hela tiden ser över den här frågan och samtidigt undersöker vilka företag som kan säljas ut och vilka företag som det finns fog för att behålla i statens ägo. Vi efterlyser en sådan plan. Regeringens förslag att de ekonomiska befogenheterna för domänverket skall ökas är visserligen bra i sig och ett steg i rätt riktning, men det är helt otillräckligt. Av den anledningen yrkar vi avslag på förslaget i propositionen, vi anser att man borde ta steget fullt ut. Man bör alltså göra en översyn av domänverkets organisation för att kunna se över vilka delar av affärsverksamheten som är konkurrensutsatta och därför lämpliga att överföra till aktiebolagsform och till privat ägande. Vi i folkpartiet anser att det finns ett antal dotterbolag inom domänverket som också bör säljas ut. För att bl.a. förstärka enskilda fastigheter bör man därför sälja ut lämplig skogsmark. Herr talman! Detta är gamla kända ståndpunkter. Det är ett led i folkpartiets strävan att minska det statliga ägandet. Låt politiker sköta politiken, och låt företagarna sköta företagen och näringslivet!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

Herr talman! Mot bakgrund av den ställning som domänverket har i förhållande till andra statliga företag och verksamheter, kan regeringsförslaget om att ge domänverket ökade ekonomiska befogenheter i och för sig vara intressant. Vi från centern yrkar ändå avslag på regeringsförslaget, eftersom vi vill ha en helt annan konstruktion när det gäller domänverkets organisation. Dessutom har vi en helt annan syn på domänverkets framtid. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 1 som tar upp frågan om de ökade befogenheterna för domänverket. När det gäller domänverket i framtiden menar vi från centerns sida att man skall använda domänverkets mark för att komplettera befintliga jordbruksoch skogsbruksfastigheter, framför allt i inlandsregioner och glesbygdsområden, men även för att skapa helt nya och fristående skogsbruksoch jordbruksfastigheter. I Finland har man använt statens mark för att skapa fristående och bärkraftiga jordbruksoch skogsbruksfastigheter. På så sätt har man kunnat få till stånd sysselsättning ute på landsbygden. Jag anser att vi i Sverige borde använda exakt samma metod. Den har varit framgångsrik i Finland, och den skulle kunna bli det också i Sverige. Det finns skäl att använda domänverkets mark för att få i gång en inflyttning till utsatta regioner i vårt land. I områden där domänverket är stor markägare — kanske den dominerande — lider man ofta av brist på sysselsättning och man har också haft en omfattande utflyttning. Genom att skapa livskraftiga och fristående jordbruksoch skogsbruksfastigheter, skulle man också få till stånd en inflyttning och därmed ge nytt liv till dessa bygder. Det är mot den bakgrunden som vi från centerns sida vill se en ökad utförsäljning av domänverkets mark till enskilda. Det finns ett önskemål som har kanaliserats via olika lantbruksnämnder. Detta önskemål finns också registrerat ute i de län där det finns domänverksmark. Man har alltså en önskan att förvärva sådan mark. Regeringen borde ge domänverket direktiv att svara för en utförsäljning av marken, vilket vi också föreslagit i vår motion, och vi har även tagit upp detta i reservation nr 2. Jag ber att få yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! De borgerliga motioner som behandlats i utskottet tar åter upp frågan om privatisering av de statliga verken och bolagen. Jag skall fatta mig mycket kort, eftersom frågan om privatisering — bl.a. av domänveket — behandlades här i kammaren så sent som den 25 maj i år. Då och vid tidigare tillfällen har vi från majoriteten redogjort för vår principiella inställning till varför vi vill behålla ett visst statligt ägande i näringslivet. Vi har inte ändrat vår uppfattning sedan vi senast behandlade denna fråga, eftersom det inte har framkommit något nytt. Också i dag anser vi att domänverket, som ett exempel på statligt ägande, behövs i det blandekonomiska system som vi så framgångsrikt arbetat med i Sverige. Dessutom är domänverket ett välskött företag som ger många arbete, i synnerhet i Norrlands inland. Jag vill endast upprepa vad jag tidigare under debatterna har sagt i denna fråga. Om utförsäljning skall ske, skall denna ske på de statliga företagens egna villkor. När det gäller propositionens förslag om att riksdagen skall ge domänverket utökade ekonomiska befogenheter är det bara centern och folkpartiet som går emot förslaget. För mig förefaller deras ställningstagande ologiskt. Om verken privatiserades — det är ju det man vill — skulle då de nya bolagen få samma möjligheter som här föreslås, och som i längden kanske utökas? Moderaterna är mer konsekventa i sitt handlande när det gäller denna fråga. Därför tillstyrker de regeringens förslag i den här delen. Propositionens förslag innebär en ändamålsenlig kassahantering. Domänverket får inom en ram av 150 milj.kr. överföra medel mellan verket och dess dotterbolag. Dessutom får man låna ut eller teckna borgen för lån till dotterbolagen inom en samlad ram om högst 100 milj.kr. Herr talman! Med det anförda och med hänvisning till tidigare debatter yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag reagerade emot att Rune Jonsson sade att domänverket behövs i statlig ägo. Jag skulle vilja att han närmare preciserade varför just domänverket behövs i statlig ägo. Hur många företag behöver svenska staten äga? Är antalet lagom i dag? Borde det vara fler, eller borde det vara, som vi i folkpartiet vill, färre? Vi tycker att det är en viktig princip att staten inte är ägare. Vi vill ha ett så spritt ägande som möjligt. Om staten både är myndighet och ägare hamnar den i en dubbelroll. Många gånger uppstår en illojal konkurrens på det här sättet, och ibland bildas monopolställningar. I andra länder sker en utförsäljning av statliga företag — i OECD-länder som England, Nederländerna och USA — och det har fått mycket positiva effekter. Företagen har blivit mera lönsamma. Det skulle vara bra om Rune Jonsson preciserade varför det är så angeläget att domänverket är i statlig ägo.

Herr talman! Det är riktigt som Rune Jonsson säger, att den här frågan diskuterats många gånger tidigare. Han angav t.o.m. när den senast debatterades: den 25 maj. Jag hade nästan förväntat mig att han också skulle ange klockslaget. Vad som är besvärande är att se hur konservativa socialdemokraterna är i sin syn på domänverkets roll, framför allt dess roll i glesbygdsoch regionalpolitiska sammanhang. Rune Jonsson säger att utförsäljningen av olika statliga verk måste ske på de statliga verkens egna villkor. Men är det inte så att socialdemokraterna här i kammaren har en egen uppfattning? Eller är det så att man bara lutar sig mot de statliga verken och myndigheter na? Det vore angeläget att höra om inte Rune Jonsson skulle kunna aktivt bidra på något sätt till att skapa sysselsättning i de glesbygdsbetonade områdena, där framför allt domänverket är en stor markägare. Som Gudrun Norberg sade, har man i andra länder använt utförsäljning av statlig verksamhet. Själv pekade jag på Finland som exempel, där man har använt statlig mark som ett aktivt sätt att skapa sysselsättning. Eftersom socialdemokraterna under den gångna valrörelsen i olika sammanhang har framhållit att vi skall satsa på en levande landsbygd — socialdemokraterna med industriministern i spetsen har gått i bräschen för Landsbygd 90 — hade man kunnat förvänta sig att de också skulle ha levt upp till detta med några konkreta åtgärder för att skapa en levande landsbygd. Jag tycker faktiskt att socialdemokraterna på den punkten bör tänka om. Och för egen del tror jag, herr talman, att det kommer ett omtänkande på den punkten från socialdemokraterna. Jag känner att det ligger i luften, men vi kanske får vänta ytterligare ett år.
Herr talman! Gudrun Norberg och P-O Eriksson frågar mig: Varför behövs domänverket? Först och främst sysselsätter domänverket 6 100 människor, och av dem är bara 900 anställda i dotterbolagen. Resten är alltså skogsarbetare m.fl. Den skog som domänverket tar ned används i Sverige. Jag vet att man uppe i P-O Erikssons hemtrakter levererar till andra länder, och vi vet ju att Norrbotten är ett underskottsområde. Dessutom har ju domänverket fått andra roller, som kan vara svåra att ge till enskilda skogsägare. 90 000 sjöar och rinnande vatten är iordningställda för turismen. 40 000 jägare får arrendera jakt, och man har ett omfattande naturvårdsprogram med 700 domänreservat — för att bara ta några exempel på vad domänverket som en stor markägare i de här områdena kan göra.

Herr talman! Nej, jag frågade inte Rune Jonsson varför domänverket behövs utan: Varför behövs domänverket i statlig ägo? Det tycker jag faktiskt inte att jag har fått något svar på. Kan man jaga bara på statlig mark? Kan naturreservat avsättas bara på statlig mark? Nej, det kan naturligtvis ske även på privat mark, om man ger ersättning. Jag finner ingen vilja från Rune Jonsson att tänka på ett enskilt, spritt ägande. Vad har socialdemokraterna emot att man sprider ägandet mer? Jag tycker att regeringen bör göra som folkpartiet föreslår och utarbeta en strategi för hur statliga företag skall säljas ut och för hur det statliga ägandet skall minska.

Herr talman! Den här debatten är, som flera har framhållit, inte ny. Vi hade den senast i våras, och det var också ungefär samma deltagare. Men vad nytt har hänt i ärendet? Jo, det har hänt, att domänverket har blivit en större industriägare än det var tidigare, och det är för att få manöverutrymme som man behöver dessa lånemöjligheter och möjligheter att överföra vinstmedel från moderföretaget till dotterbolagen. Jag vill alltså yrka bifall till utskottets skrivning i den frågan. Frågan ställs: Varför skall domänverket vara statligt? Svaret på den frågan gavs egentligen under kolonisationsperioden. Då fick de nybyggare som invandrade, bebyggde och koloniserade de här trakterna vandra ut sina skiften och fick dem sig tilldelade som privatägda marker. Den restmark som inte tillfördes de privata kolonisatörerna behöll staten under domänverkets ledning. Domänverket har gjort väldiga uttag i den gamla skogen. Om man skulle göra som Per-Ola Eriksson, Gudrun Norberg m.fl. önskar och börja stycka upp och sälja ut domänverkets mark, skulle man få en del marker som hade en mycket liten gammelskogsandel, och var skulle de lönsamma jobben skapas i dem? Det är just genom blandningen av dels exploateringsbara skogstillgångar, dels stora ytor där man har gjort väldiga insatser för skogsvård som man har hållit uppe sysselsättningen. Man kan naturligtvis kritisera domänverket för enskildheter, t.ex. att ibland ha varit alltför konsekvent i vissa skogsvårdsåtgärder och möjligen fått en försening på något tiotal år på en del områden, därför att man under en period hade alltför stora kalhyggen och fick torkskador och andra skador, men som helhet är domänverkets mark väl skött. Åtminstone i mitt hemlän har man en större andel stamkvistning än man har inom det privata skogsbruket, och det är en garanti för högkvalitativt, kvistfritt timmer också i framtiden. Vad domänverket dessutom har gjort — och det är bra — är att ha satsat på att bli egen sågverksägare. Vi får väl hoppas att den satsningen innebär att man satsar mera på vidareförädling än andra sågverk.
Herr talman! Jag vet inte vad det satt för regering i Sverige när nybyggarna fick sig tilldelad egen mark, Paul Lestander, men jag är ganska övertygad om att under den nuvarande regeringen skulle de inte ha fått sig tilldelad någon skogsmark som egen, inte ens om de ville köpa den.
Herr talman! Jag tänker inte gå in på någon kritik av den regering som satt vid den tidpunkten när kolonisationen startade, för det tycker jag är litet för sent påtänkt. Faktum är dock att man gav skattefrihet och frihet från utskrivning i krig för att få de här områdena koloniserade. Och därför gav man också kolonisatörerna den mark som de behövde för slåtter, för träd för sin byggnation etc. Förhållandena är inte på något sätt jämbördiga med dagens — vi har inga större behov av att kolonisera områden i Sverige. Kolonisationsperioden är över, Gudrun Norberg.

Herr talman! Miljöpartiet, liksom miljörörelsen i stort, är ingen beundrare av domänverket, utan vi har uppfattat domänverkets metoder som i långa stycken storskaliga, oekologiska och teknokratiska. Domänverket har kommit att stå som symbol för angreppen mot de fjällnära skogarna och avverkningen där, något som miljörörelsen upplevt som oekologiskt och skadligt. Domänverket har under gångna årtionden även ägnat sig åt besprutningar liksom åt utdikningar. Miljöpartiet vill gärna se domänverket privatiserat, men inte på det sätt som moderaterna önskar. Med moderaternas förslag riskerar man bara att ett storskaligt statligt ägande byts ut mot ett storskaligt privat system. Moderaterna vill alltså sprida ägandet, men det skall ske i form av aktier. Miljöpartiet vill på sikt sprida det verkliga ägandet till mindre lotter med booch brukarplikt. Det skulle med all sannolikhet leda till mer ekologiska och småskaliga skogsbruksmetoder. I långa stycken överensstämmer denna uppfattning med vad som framförs i centerreservationen. Vi har dock ännu inte varit beredda att precisera våra förslag, och vi kan inte se att propositionsförslagen kommer att försvåra framtida uppdelning och privatisering. Vi har därför accepterat det föreliggande förslaget, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan i detta stycke. Vidare ställer vi gärna upp på att Vattenfall säljer ut sin andel i Bråvalla Kraft AB. Vattenfalls inblandning i kommunernas energipolitik har enligt vår uppfattning varit olycklig, och det är bra att den upphör. Även i det avseendet yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Efter detta senaste anförande kan jag inte underlåta att gå in i debatten. Vi har inte ställt upp på reservation 1. Vår uppfattning innebär egentligen bara en nyansskillnad i förhållande till den uppfattning som folkpartiet och centerpartiet har. Vi tycker att det är en central och viktig fråga att affärsverken får så bra arbetsformer som möjligt. Vi anser att det som regeringen föreslagit är helt otillräckligt. Affärsverksformen är omodern som verksamhetsform och kostar i dag samtliga affärsverk betydande summor på grund av ökad byråkrati och dåliga arbetsformer. Vidare innebär affärsverksformen att det blir omöjligt att jämföra resultat. Man borde ha löpt linan fullt ut och sett till att man bolagiserat större delen av domänverket, dvs. den del som är konkurrensutsatt. Det har i debatten sagts att när vi föreslår privatiseringar och försäljningar av statlig egendom, bl.a. i domänverket, skulle detta innebära en koncentration av nytt privat ägande. Det är precis raka motsatsen till vad de tre borgerliga partierna gång efter annan har hävdat i denna kammare. Vi vill ha en privatisering som tillförsäkrar svenska folket ett spritt ägande. Man skall se till att det blir en spridning av ägandet genom att många småsparare ges möjligheter att teckna aktier i de tidigare statliga företagen. De tre borgerliga partierna har framlagt gemensamma förslag i den riktningen. Vi har lagt fram förslag som innebär att vi motsätter oss att man när staten säljer ut bolag inför graderad rösträtt, vilket regeringen gjort i ett antal fall. Vi har motsatt oss regeringsförslag i samband med privatiseringar, som innebär att man endast skall sälja till ett stort antal institutionella ägare i stället för att låta den stora, breda allmänheten få teckna aktier i samband med privatisering av statliga företag. Man har gått på vår linje i ett stort antal länder i Europa. Det har skett i Storbritannien, Frankrike, Västtyskland och Italien. T.o.m. i det socialistiska Spanien håller man på med den typen av privatiseringar med en betydande ägandespridning till ett stort antal ägare. Det är det vi i de tre borgerliga partierna har i åtanke när vi talar om försäljning av tillgångar i domänkoncernen.

Herr talman! Det där lät väldigt bra, Per Westerberg. Om det är moderaternas linje att man vill ha ett spritt och småskaligt ägande, är det glädjande. Om ni dessutom vill kombinera det med booch brukarplikt, tror jag att vi är helt överens.
Herr talman! Det råder inget tvivel om vår inställning till det spridda ägandet. Den har vi gång efter annan redogjort för i denna kammare. Den inställningen har också framgått av trepartiförslag, som vi vid flera tillfällen lagt fram i denna kammare. När det gäller frågan om booch brukarplikt vill jag hänvisa till de debatter vi haft med anledning av jordbruksutskottets betänkande i detta avseende.

Herr talman! Jag kan fatta mig ganska kort när det gäller kreditupplysningslagen. Vi ser detta som en fråga om rättssäkerhet och integritetsskydd för näringsidkare. I reservation 1 framhåller vi att vi anser att integritetsskyddet skall omfatta även enskilda näringsidkares rättssäkerhet när det gäller anonyma förfrågningar. Vi anser att en näringsidkare inte skall ha sämre integritetsskydd än privatpersoner. Det är därför vi vill ha en ändring på denna punkt i kreditupplysningslagen. Reservation 3 gäller besked om uppgiftslämnare. Vi instämmer i stor utsträckning i datainspektionens uttalande. Vi tycker att det är en rättssäkerhetsfråga att man skall ha möjlighet att på begäran och mot avgift få besked om källan till registrerade uppgifter. Vi anser att detta är korrekt, eftersom det allvarligt kan skada en näringsidkare om han får felaktiga kreditupplysningar, som vidarebefordras till kunder och affärspartner. Vi anser därför att det är nödvändigt att man gör denna ändring i lagen. På det sättet ökar man rättssäkerheten och får även kreditupplysningarna att fungera som det är Prot. 1988/89:46 tänkt, nämligen att öka möjligheten att göra korrekta kreditbedömningar. 15 december 1988 Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna

Herr talman! I detta betänkande behandlas bl.a. en motion av Bengt Harding Olson och Margitta Edgren, bägge folkpartister. De tar i denna motion upp problem som gäller kontrollen av kreditupplysningsregister. De föreslår att besked skall kunna ges om vem som har lämnat registrerade uppgifter i systemet. Och den enskildes kontroll av kreditupplysningsregistrets uppgifter skulle utan tvivel förstärkas om man på egen begäran skulle kunna få besked om vem som har lämnat de förekommande registeruppgifterna. En sådan förändring skulle innebära en ökad möjlighet för den enskilde att rätta de oriktiga uppgifterna, genom att man får veta varifrån de felaktiga uppgifterna kommer. En sådan möjlighet till kontroll skulle säkert också ha en självsanerande funktion och därmed bidra till ökad tillförlitlighet i kreditupplysningen. Den enskilde skulle också kunna få veta mot vem man eventuellt skall väcka talan. Oriktig kreditupplysningsinformation kan ju tyvärr orsaka både stor och allvarlig ekonomisk skada för den enskilde. Av remissvaren framgår att näringslivet skulle välkomna en utökad kontrollmöjlighet. Det skulle medföra förbättrad datakvalitet och skydd för den personliga integriteten. Herr talman! Det är beklagligt att utskottsmajoriteten inte har insett behovet av en lagändring på denna punkt. Jag anser att utskottet tar för lätt på kravet att skydda den enskilde individen. Utskottet anför att de flesta uppgifterna i kreditupplysningen redan nu torde vara lätta att spåra och menar att kompletterande besked antagligen skulle komma att efterfrågas i rätt liten utsträckning. Jag bestrider inte det — det vore ju förfärande om det förhöll sig på annat sätt. Den grundläggande lagregeln föreskriver nämligen att kreditupplysningsverksamheten skall bedrivas så, att den inte leder till otillbörligt intrång i personlig integritet genom att oriktiga eller missvisande uppgifter lagras eller lämnas ut. Men det kan omöjligt vara något tekniskt problem att förbättra systemet, och att hänvisa till ökade kostnader anser jag inte vara något hållbart motiv för avslag. Det priset måste man vara beredd att betala för att skydda den enskildes integritet. Även datainspektionen stöder kravet på en lagändring så att kreditupplysningsföretagen blir skyldiga att på begäran — och mot avgift — lämna besked om källan för registrerade uppgifter. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr. 3.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 9 behandlas två motioner som rör kreditupplysningslagen. Den ena av dessa motioner, N407, har avlämnats av mig och Stina Gustavsson. 139 Kreditupplysningslagen — som tillkom 1973 — syftar främst till att hindra att integriteten eller till skada genom oriktiga eller missvisande upplysningar. Det har genom åren skett en del ändringar i lagen. De senaste ändringarna trädde i kraft den 1 januari 1982. De innebar bl.a. att kreditupplysningsföretagen skall underrätta den som avses med en personupplysning om vem som begärt upplysningen. En rätt till automatisk underrättelse om de uppgifter som har lämnats ut i kreditupplysning infördes också för enskilda näringsidkare, som tidigare inte fått sådan underrättelse. Detta innebar en förbättring för de berörda. Nu får näringsidkaren veta att en upplysning lämnats om honom, och han får veta vilka faktauppgifter som har tagits in i upplysningen om honom själv. Men vad han fortfarande inte får besked om, det är vem som har begärt och fått upplysningen. Det är kreditupplysningsföretagen inte skyldiga att uppge. Det är det sista som vi motionärer har reagerat mot, och vi vet att det finns många som har samma uppfattning i denna fråga. Vi menar inte att den som vill ha en upplysning inte skall kunna få en sådan, men beställaren skall rimligen kunna stå för sin beställning gentemot den omfrågade. Enligt vår mening skall i meddelande om kreditupplysningens innehåll till den som upplysningen avser också ingå uppgift om vem som begärt upplysningen. Motionen har varit föremål för en ganska omfattande remissomgång. Visst finns det olika meningar i de yttranden som avgivits — precis som i näringsutskottet — men jag anser ändå att inte minst datainspektionens yttrande väger tungt i sammanhanget. Datainspektionen har tidigare i denna fråga avlämnat ett mycket omfattande yttrande och anser fortfarande att en lagändring — sådan som vi föreslagit — är angelägen. Denna gång pekar datainspektionen bl.a. på att ”den omfrågade vid direkt kontakt med sin tilltänkta kreditgivare kan korrigera felaktiga uppgifter och t.ex. komplettera uppgifter om betalningsanmärkningar. De kan ju ofta innefatta skilda slag av noteringar som kan bedömas på helt olika sätt av kreditgivarna.

Den olust som många nu känner när de blir föremål för anonyma förfrågningar väger mycket tyngre än de temporära relationsstörningar som under en övergångstid möjligen skulle uppstå i enstaka fall — efter det att en regel införts om obligatorisk beställaruppgift. Det finns ingen anledning till att en enskild person som är näringsidkare skall ha ett sämre integritetsskydd än vad kreditupplysningslagen ger varje annan medborgare. Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 1. Den andra delen i vår motion gäller de regler som säger att uppgifter om vilka personer som ingår i styrelsen för ett aktiebolag skall meddelas vid en kreditupplysning om aktiebolaget. Då gäller samma förhållande här. Perso nen ii fråga får meddelande om att en uppgift lämnats — men inte till vem som Prot. 1988/89:46 uppgiften lämnats. 15 december 1988 Det är också på det sättet att i det fall en person för sin egen personligadel. ZI begär en kredit, och kreditupplysning tas på vederbörande, kommer det av kreditupplysningen att framgå att vederbörande är omfrågad — vad som däremot inte framgår är i vilken egenskap han är omfrågad. Detta kan i sin tur leda till att kreditvärdigheten bedöms på särskilt sätt om det är många som begärt upplysningar och ställt ett flertal frågor om vederbörandes företag. Att frågan och redovisningen endast gäller ledamotskapet i en styrelse och inte kreditåtagande kan nämligen inte utläsas av uppgifterna. Det är angeläget med en sådan ändring i lagen att endast personer som har ett eget ekonomiskt engagemang i ett företag kommer att likställas med näringsidkare. Med det yrkar jag bifall till reservation nr 2. Jag yrkar också bifall till reservation nr 3, som gäller besked om uppgiftslämnare. Även detta är ett krav som borde kunna tillgodoses.

Herr talman! I det betänkande som vi nu diskuterar behandlas två motioner från den allmänna motionstiden. Utskottsbehandlingen har alltså resulterat i tre reservationer, varav en är något förvånande, vilket jag strax skall återkomma till. Reservation 1 handlar om rätten för näringsidkare att få beställaruppgift. Denna fråga har, som också framgår av betänkandet, diskuterats i utskottet vid ett flertal tillfällen under de senaste åren. Vid samtliga tillfällen har ett enigt näringsutskott, med argument som tydligt framgår av betänkandet och som jag därför inte finner anledning att upprepa, avstyrkt propåerna. Enligt majoritetens uppfattning har det inte tillkommit något nytt i sak som skulle ge oss anledning att nu ändra uppfattning i frågan. Det som jag alltså tycker är så förvånande är att moderaterna och centern nu har bytt fot. Det kani varje fall inte bero på remissinstansernas inställning, eftersom dessa har gått den motsatta vägen och i större omfattning än tidigare går emot en förändring. Jag undrar, Per Westerberg, om rättssäkerheten har blivit mindre sedan vi senast behandlade den här frågan. Reservation 2 handlar om avgränsningen av kategorin näringsidkare m.fl. De flesta remissinstanserna går emot förslaget i motionen, och så gör även näringsutskottets majoritet. Kersti Johansson åberopade tidigare datainspektionen. I den här frågan ställer sig datainspektionen i och för sig positiv men anser inte att förslaget går att genomföra, och då förefaller det vara en orimlig begäran att riksdagen skulle göra en sådan framställning till regeringen som reservanterna begär. Till en del har utskottet gått motionärerna till mötes, nämligen när vi påpekar att datainspektionen bör överväga att föreskriva att kreditupplysningsföretagen i samband med kreditupplysningar skall lämna uppgift om ifall en person har blivit omfrågad i sin egenskap av näringsidkare. Bakom reservation 3 står samtliga borgarpartier och miljöpartiet. I den vill reservanterna att kreditupplysningsföretagen skall bli skyldiga att lämna besked om källan till registrerade uppgifter. 141 Även i den frågan är remissinstanserna mycket splittrade. Skälen till 15 december 1988 splittringen finns också klart angivna i betänkandet. Utskottets majoritet kan inte finna att fördelarna med den begärda ändringen skulle uppvägas av de nackdelar som redovisas, och vi avstyrker därför också detta förslag. Herr talman! Jag yrkar avslag på motionerna och på de till betänkandet fogade tre reservationerna och bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 9.

Herr talman! Jag tycker det som Inga-Britt Johansson säger är något märkligt. Hon hänvisar bara till de uttalanden och den argumentation som förekommit tidigare år. Men när Inga-Britt Johansson i sin egenskap av privatperson har fått beställaruppgifter måste hon väl ändå ha uppmärksammat att det är förfärligt låg kvalitet på de uppgifter som finns på kreditupplysningarna. Det är oerhört många fel, och det är mycket gamla uppgifter. Eftersom vi har fått in fler och fler klagomål på detta har vi tyckt att det är en rättssäkerhetsfråga att även näringsidkare får sådana beställaruppgifter. Det kan ofta vara så att felaktiga uppgifter kommer att ligga till grund för om man får fortsätta ett leverantörsförhållande eller om man får en kredit man behöver. Det är sambandet mellan reservationerna 1 och 3. Man borde även ha rätt att få reda på ur vilken källa de felaktiga uppgifterna kommer, så att man åtminstone får en rättvis behandling. Det är därför vi talar om rättssäkerhet i sammanhanget.
Herr talman! Inga-Britt Johansson säger att centern har bytt fot. Jag har då i varje fall inte bytt fot — jag har motionerat om ändring i kreditupplysningslagen sedan jag kom in i riksdagen. Min första motion i det ärendet väckte jag 1983. Jag har genom åren haft kontakt med många småföretagare och näringsidkare, också i just den här frågan, och jag har fortfarande kontakt med många småföretagare. Jag kommer från Jönköpings län, som är ett småföretagarlän. Det är många näringsidkare som är irriterade över kreditupplysningslagen såsom den i dag fungerar och som argumenterar för en ändring i lagen, precis som jag har gjort. När det sedan gäller avgränsningen av kategorin näringsidkare m.fl. säger Inga-Britt Johansson att datainspektionen inte är positiv till den ändringen. Datainspektionen säger att man finner förslaget positivt men att svårigheterna att fortlöpande inhämta och registrera adekvata uppgifter kan vara avsevärda, men man säger ändå inte att det är omöjligt. Man säger också att det är väl känt för inspektionen att kategorin näringsanknutna ofta finner det integritetskränkande att vara föremål för förfrågningar, som de genom den särskilda kopian får kännedom om, utan att någon särskild kreditinstitution är aktuell.

Herr talman! När jag tidigare talade om ett enigt utskott avsåg jag 15 december 1988 naturligtvis det faktum att centerns representanter i näringsutskottet vid = =: soma en tidigare tillfällen medverkat till att avstyrka Kersti Johanssons motioner.

Det finns i tidigare remissyttranden också uppgifter om att exempelvis en person som begärt en uppgift om ett företag där han tänkt söka arbete sedan inte fått jobbet när detta kommit fram. Det finns alltså behov av skydd åt flera håll. Vi har då valt att fortsätta att stödja de intressenterna — som moderater, centerpartister och folkpartister tidigare har gjort.
Herr talman! Vi har förvisso nu intagit en annan ståndpunkt än tidigare — det är fullt korrekt — men vi gör det i skenet av att det i dag är många röster som höjs mot den mycket dåliga kvalitet som man vet att olika former av kreditupplysningar har. Jag har själv råkat ut för kreditupplysningar där det har varit svårare att hitta uppgifter som varit riktiga än att hitta uppgifter som varit felaktiga. Det har varit en förfärande stor andel felaktiga uppgifter iden typen av kreditupplysningar. När man ser att de här kreditupplysningarna ger mycket underliga beslutsunderlag tycker jag att det i längden är ett underligt argument att säga att det finns företag som inte vill ha någonting att göra med någon som begär en kreditupplysning. Jag frågar mig närmast: Vad är det de har att dölja i sammanhanget? Jag kan inte riktigt förstå den inställningen. Detta är ju ett mycket normalt förfarande; den möjligheten måste man ju ha för att kunna kontrollera att man kommer att få betalt för de leveranser man gör. Jag tycker alltså att olägenheterna är förhållandevis små. Därför tycker jag att beställaruppgiften är viktig: man skall kunna få veta vem som har fått den felaktiga informationen i kreditupplysningen om en själv. Därför måste man dels ha rätt att få reda på källan till uppgifterna, så att man kan rätta dem och se till att de blir korrekta, dels ha möjlighet att ge den som har begärt kreditupplysningen korrekt information, så att man inte blir misshandlad i tysthet, beroende på att man inte vet vem som från början har begärt uppgifterna.
Herr talman! Jag vill än en gång betona att vi tycker att det är oerhört viktigt att beställaren kan stå för sin beställning gentemot den omfrågade. Det tycker vi är ett renlighetskrav. När det gäller avgränsningen av kategorin näringsidkare vill jag också säga att det är många remissinstanser som har ställt sig odelat positiva till det aktuella förslaget. Jag beklagar bara att utskottet inte har kunnat sträcka sig längre. Vi kommer att återkomma med kravet att endast de personer som har ett eget ekonomiskt engagemang i ett företag skall komma att likställas med 143 näringsidkare i egentlig mening.
Herr talman! Jag vill påpeka att flera remissinstanser uttrycker farhågor för att kreditupplysningen och frågorna om soliditeten skulle bli sämre om man införde en obligatorisk beställaruppgift. Och det kan inte vara till fördel för någon om man skulle medverka till en sådan utveckling. Jag vill också framhålla en sak som står i betänkandet på s. 7. Soliditet AB har talat om att det finns en kategori som ”önskar besked om beställarens namn för att undvika affärsförbindelser med företag som beställer kreditupplysningar på dem i egenskap av näringsidkare”. Detta är alltså ett faktum. Beträffande reservation 3, där det föreslås att kreditupplysningsföretagen skall bli skyldiga att lämna besked om källan till registrerade uppgifter, vill jag säga att de flesta — och förmodligen alla — kreditupplysningsföretag har instanser som hjälper till med rättelser av felaktiga uppgifter. Om den som har lämnat uppgifterna säger O.K., ser man också till att beskedet kommer fram till den som uppgifterna gäller. Den lilla andel förbättringar man skulle kunna få genom den obligatoriska uppgiften anser vi inte uppvägs av det merarbete och de kostnader som skulle uppstå.
Herr talman! Jag tror inte att kreditupplysningarna blir sämre av att de blir

Herr talman! Riksgäldskontoret har i en skrivelse till riksdagen föreslagit att Götaverken Arendal skall få ett riktat ackord på 900 milj.kr., innebärande att skulder på motsvarande belopp skall avskrivas för företaget. Det sker efter det att man från riksgäldskontoret har remitterat ärendet till statens industriverk för yttrande och efter det att regeringen har berett ärendet sedan juni månad innevarande år. Götaverken Arendal är ett dotterbolag till Celsius Industrier AB, som kanske mera är bekant som Svenska Varv under tidigare år. Orsaken till att regeringen har rekommenderat riksgäldskontoret att lämna ett riktat ackord — en rekommendation som riksgäldskontoret nu för vidare till riksdagen — är att man från Götaverken Arendal har varit beredd att sälja oljeriggar till kommanditbolag, vilket skulle komma att medföra omfattande skatteavdrag, på mellan 3 000 och 4 000 milj.kr. Det skulle inbringa sammanlagt 900 milj.kr. till Götaverken Arendal. Kostnaden för statskassan har uppskattats till 1 600 milj.kr. Det kunde därmed tyckas att det vore en smart affär för statskassan att köpa sig fri från dessa skatteavdrag med 900 milj.kr. till Götaverken Arendal, så att man inte gynnar diverse Prot. 1988/89:46 skatteplanerare med 700 milj.kr. 15 december 1988 Men det är kanske inte där poängen egentligen ligger. Affären med kommanditbolagen borde över huvud taget inte ha kommit till. De kommanditbolagslösningar som vi har kunnat härleda i utskottet innebär att de gamla oljeriggarna från Consafe-konkursen skulle säljas till ett värde, vida överstigande gällande marknadsvärde — förmodligen tre gånger marknadsvärdet — till ett antal kommanditbolag. Man skulle därigenom garantera köparna av kommanditbolagsandelarna nedskrivningsmöjligheter under fem år på mellan 2 000 och 3 000 milj.kr.

En uppskattning skulle kunna visa att det rör sig om någonting mellan 3 000 och 5 000 milj.kr., dvs. utomordentligt stora belopp i ganska avancerade skattetransaktioner. Om inte de här affärerna hade stoppats, hade statens eget företag förmodligen etablerat sig som en av de största skatteplanerarna i Sverige, närmast i kolossalformat. Man förleds lätt att tycka att många av de övriga skatteplanerarna skulle framstå som småhandlare i sammanhanget. Affärerna befinner sig dessutom i skattelagstiftningens utmarker. Det har redan för ett par år sedan gjorts en kommanditbolagsaffär inom samma företagskonstellation för att testa om skattemyndigheterna över huvud taget skulle släppa igenom en affär av det format som här sedan har följt. Den kommanditbolagsaffären rörde dock ett väsentligt mindre belopp. Jag vill här nämna att kommanditbolagen som skatteplaneringsinstrument har stoppats fr.o.m. den 18 augusti. Man har konfirmerat det beslutet så sent som under gårdagen här i denna kammare. Man har alltså stoppat avdragen innan regeringen fattat beslut om att Götaverken Arendal inte skulle få genomföra sina kommanditbolagsaffärer. Jag tycker personligen att när man försöker kompensera Götaverken Arendal för dessa mycket avancerade skattetransaktioner, är det lätt skandalöst. De hade inte kunnat genomföras eftersom lagstiftningen redan hade förutsett detta innan regeringen stoppade affärerna. Dessutom kan det inte vara rimligt, när skattebetalarna redan täckt underskott och förluster i företagsgruppen med sammanlagt 36 000 milj.kr., enligt industridepartementets uträkningar, att man därutöver skulle sälja förlustavdragen. Det har inte ingått i riksdagens intentioner att man skulle behöva detta ytterligare kapital genom att sälja förlustavdragen med hjälp av mer eller mindre sinnrika konstruktioner. Det är alltså fråga om en ersättning för en utebliven avancerad skatteplanering, vars system dessutom redan har stoppats. Man ställer sig onekligen frågan: Skall alla företag som kan hitta på sinnrika system med avancerad skatteplanering ges ersättning från statskassan för att de inte utnyttjar dem? Det borde vara den logiska konsekvensen. 145 Dessutom frågar man sig: Hur mycket finns kvar av förlustavdrag i Götaverken Arendal och gamla Svenska Varv? Förmodligen rör det sig om mycket stora belopp. Skall vi ersätta även för dessa förlustavdrag under kommande månader eller år, när man finner det lämpligt inom den företagsgruppen — när man behöver mer pengar? I den konstruktion som den socialdemokratiska majoriteten har valt vill man ge ersättning för att denna skatteplanering inte används. Samtidigt låter man Götaverken Arendal behålla sina gamla förlustavdrag, så att de kan utnyttjas ytterligare en gång. Jag tycker vidare att det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna har vägrat att kartlägga de här kommanditbolagstransaktionerna i deras helhet. Man har heller inte velat utreda de alternativa lösningar som har stått till förfogande för den här företagsgruppen för att klara ut sina affärer. Man har skyllt på tidsbrist — att ärendet måste avgöras före jul. Trots detta har ärendet beretts i regeringskansliet ända sedan juni i år. Man har försett ärendet med många hemligstämplar, och man har alltså fattat beslut om att man inte skall tainytterligare information. Man utreder inte ärendet färdigt för att kunna ta fram erforderligt beslutsunderlag, utan man fattar ett majoritetsbeslut — trots att man inte har fullt klart för sig vad man fattar beslut om, såvitt jag kan se. Om Götaverken Arendal har ekonomiska problem — som vissa socialdemokratiska debattörer gjort gällande — borde en proposition framlagts med förslag till rekonstruktion av företaget. Det skall inte vara några undanflykter, där man via hemligstämplar skall kunna ta sig ur denna typ av problem. En rekonstruktion tycker vi dessutom borde vara möjlig att göra utan statliga kapitaltillskott. Men beslutsunderlaget saknas trots att beredningar skett i regeringskansliet sedan i juni. Det underlag som finns är tanigt, försett med mängder av hemligstämplar. Dessutom blir man lätt förskräckt över tanken att regeringen verkligen kunnat fatta beslut på ett så bräckligt beslutsunderlag som det som förelegat för utskottet. Jag förutsätter att det också funnits muntliga beslutsunderlag som inte vi fått ta del av och som belyst det hela i bättre ordning och mera uttömmande. Vi tycker att det inte finns någon anledning till panik. Man borde berett ärendet fullt ut. Det har vi gjort varenda gång tidigare. Det finns många prejudikat på detta. Besluten har kunnat fattas någon gång under våren, många gånger så sent som i maj, när man gjort kapitaltillskott, rekonstruktioner eller annat. Men här verkar snarast föreligga en ovilja att ta fram beslutsunderlaget, ta fram vad som förekommit. I stället försöker man dölja sig bakom hemligstämplarna. Det finns dock dolda reserver i Celsius Industrier, dvs. i gamla Svenska Varv. Vi tror att det finns ganska betydande dolda reserver i fastighetsinnehavet. Bara inom Eriksbergs Förvaltnings AB har man fastigheter till ett bokfört värde av 254 milj.kr. De gamla taxeringsvärdena, före omtaxeringen av fastigheterna, som vi har tillgång till uppgår till 370 milj.kr. Markområdena ligger i centrala Göteborg, och det är ju inte obekant hur det gått på fastighetsmarknaden under den senaste tioårsperioden. Man har inte ens velat värdera denna mark och dessa fastigheter, och det tycker vi är Prot. 1988/89:46 anmärkningsvärt. 15 december 1988 Vi har även velat peka på att riskkapitalmarknaden självfallet står till förfogande för företagsgruppen, och man har möjligheter att realisera CE tillgångar, alternativt släppa in minoritetsdelägare i det ena eller det andra ER en Arendal Jag tycker även att det finns anledning att påpeka att det kapitalbehov vi kan räkna fram skulle föreligga ingalunda är 900 milj.kr. Det är ett väsentligt lägre belopp som man behöver skriva ned oljeriggarna med, förmodligen 300 eller 400 milj.kr., om vi räknat rätt när vi har räknat fram siffrorna bakvägen, eftersom beslutsmaterialet inte har förelegat fullt ut. Då skall man notera att företagsgruppen har 2 400 milj.kr. i kassan den sista augusti i år. Efter genomgångarna om skrivelsen från riksgäldskontoret uppstår lätt ett antal frågor. Jag har mycket svårt att förstå varför ärendet har försetts med så många hemligstämplar. Vad är det man försöker dölja? Jag har svårt att förstå att detta kunnat vara det enda material regeringen haft att fatta beslut på. Om det är så blir jag något skrämd. Därför har jag mycket svårt att förstå varför man inte vill gå till botten med vad det är vi ersätter Götaverken Arendal för. Om det är dessa olika transaktioner borde man ha utrett kommanditbolagsaffärerna fullt ut och gett SIND de dagar som behövts för att få fullödig utvärdering av vad det är man begär ackord för. Jag förstår inte varför man vägrar utreda alternativen för hur man skall kunna sanera eller rekonstruera företaget, om man nu anser att detta behövs. Jag förstår inte varför man inte värderar de dolda reserverna. Jag tycker det är underligt att man döljer sig bakom så många dimridåer och gör det hela så egendomligt, när man fattar beslut utan att egentligen veta vad det är man fattat beslut om. Varför tar man inte i stället ansvar och lägger fram en proposition där man talar om vad man vill och vad det är fråga om? Det hade varit renhårigare och riktigare än att ge sig in på dessa egendomliga turer för att kunna i det tysta, med hemligstämpeln, ta sig ur denna situation. Den nu föreslagna läsningen ger Götaverken Arendal både kapitaltillskott och alla förlustavdrag i behåll. Situationen är alltså inte förbättrad, utan det är stor risk för nya situationer med nya förslag om skattekonstruktioner. Man ställer sig onekligen frågan: Kommer socialdemokraterna att stödja nya förslag till någon form av ackord när man i framtiden påvisar dessa skattetransaktioner, eller är detta sista gången? Nej, jag tycker denna frågas öppenhet försvann när hemligstämplarna kom och socialdemokraterna vägrade att tala om på vilken grund man skall fatta dessa beslut. Jag tycker personligen det är pinsamt att Sveriges riksdag skall tvingas fatta beslut om stora penningbelopp utan att grundläggande fakta har tagits fram i dagen. Jag ser med spänning fram emot den fortsatta debatten i detta ärende. Är socialdemokraterna i kväll beredda att reda ut hur alternativen ser ut till ackordet och turerna i kommanditbolagsaffären? Det vore något att sätta 147 värde på om de kunde klara av detta. Revisorerna hade uppenbara svårigheter att reda ut begreppen för oss i utskottet. Politik bygger på förtroende och förutsätter moral och öppen och fri debatt. Detta ärende, tycker jag, karakteriseras av brist på moral och riklig tillgång på hemligstämplar, undanflykter och obesvarade frågor. Jag tycker man ska ge besked om vad vi fattar beslut om. Denna behandling har inte gett besked eller underlag för ett korrekt beslut. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr. 1 och 3. Jag har för avsikt att begära votering och rösträkning på reservation nr. 1.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat på vad Per Westerberg haft att säga. Jag tycker att han gjorde en utomordentligt fin genomgång av reservanternas synpunkter. Den var klar, koncis och riktig och gav de skäl som gör att vi från vår sida reserverat oss mot vad utskottsmajoriteten vill att riksdagen skall besluta. Det är inte någon nyhet att i den här kammaren finns olika ideologiska utgångspunkter, att socialdemokrater och kommunister med större kärlek än vi på den borgerliga sidan ser på den statliga verksamheten och alltid är beredda att som hjälpgummor rycka in när någonting händer och satsa mer skattepengar när så behövs för att klara upp det. Vi har andra värderingar av vad staten skall sköta och inte sköta. Om denna fråga handlade om detta, skulle det inte finnas orsak till någon djupare debatt i denna fråga. Men Per Westerberg lyfte så riktigt fram vad också jag gärna vill peka på, nämligen att det inte borde finnas ideologiska motsättningar i riksdagen om att vi bör fatta beslut på basis av ett koncist och sammanhängande material där vi har tillgång till fakta. I detta fall har vi inte det. Vi har blivit vägrade att få del av de kunskaper som vi har begärt. Vi har blivit vägrade att få till stånd de utredningar som vi anser vara en självklarhet för att kunna fatta beslut i denna fråga. Jag vill inte tala om maktmissbruk och maktövergrepp. Det är snarast beklagligt att den socialdemokratiska majoriteten i detta ärende har varit så oerhört medgörlig när det gällt att svänga med i regeringens handläggning, så att man inte brytt sig om att respektera den självklarhet som det egentligen borde vara att riksdagens beslut skall grundas på fakta och att riksdagens utskott skall ha det nödvändiga underlaget till förfogande innan man fattar beslut. På den punkten borde vi, tycker jag, oberoende av partifärg kunna vara överens. Från ideologiska utgångspunkter kommer vi att ha olika ståndpunkter i sak. Det är inte konstigt, och det har vi inte heller anledning att bli upprörda på varandra för. Det ingår i det politiska spelet. Men detta ärende har inte skötts på det sättet, och liksom Per Westerberg yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 3.